Herr talman! Jag skall inskränka mig till att göra några kommentarer beträffande importrestriktionerna på tekovaror, eftersom jag tycker att frågan om dessa restriktioner är särskilt viktig både med tanke på frihandelsprincipen och, som sagt, beträffande biståndsfrågorna. Lennart Pettersson har faktiskt fel när han försöker göra gällande att Sverige är särskilt tillmötesgående mot u-länderna. Det är sant att vi har en stor import av tekoprodukter, men Lennart Pettersson vet också att den importen i största utsträckning kommer från EG och EFTA-länderna och i relativt liten utsträckning från u-länderna. Men det är gentemot u-länderna som vi kan sätta in restriktioner, eftersom u-länderna inte är så starka och saknar organisationer, varför de inte kan sätta makt bakom orden. Lennart Pettersson är ju väl förtrogen med det internationella spelet på detta område och vet säkert också att den svenska textilpolitiken innebär en belastning för Sverige, inte minst i GATT-samarbetet. Jag läste nyligen att ambassadören i den svenska delegationen i Genåve hade uttalat att textilfrågan är vår akilleshäl. Så är det ju också. Till skillnad från vad Lennart Pettersson sade har vi tagit hjälp av en särskild nordisk klausul för att slippa rätta oss efter MFA: s grundregel om att u-ländernas textilexport skall tillåtas växa med 6 70 om året. Vi går alltså t.o.m. ett steg längre än vad man gör inom EG och EFTA när det gäller MFA-avtalet. Detta stämmer ju inte särskilt väl med våra stolta frihandelsdeklarationer. En mening i majoritetsskrivningen lyder så här: ”I dessa ansträngningar ingår också att aktivt verka för att u-ländernas intressen när det gäller bl.a. handel tas till vara.” Jag tycker, Lennart Pettersson, att det mot denna bakgrund borde fresta på samvetet rätt mycket att sätta denna mening på pränt.

Herr talman! Först ber jag att få instämma i Christer Eirefelts tal beträffande tekoregleringarna. Jag delar till fullo hans uppfattning. Dessutom vill jag påminna om en liknande reglering när det gäller förbud mot export av skrot, eftersom vi även här skulle kunna förbättra Sveriges frihandelsposition. Vi försöker finna åtgärder för att stärka vår frihandel. I reservation 1 skriver vi att Sverige måste fortsätta att intensifiera ansträngningarna. Det är en klar viljeinriktning från riksdagsoppositionens sida: oppositionen vill verkligen ha frihandel och önskar motverka de protektionistiska strömningarna. Jag uppfattar Lennart Petterssons uttalanden som en markering inför valet: alla förslag från oppositionens sida skall avslås, när utskottsmajoriteten inte vill ställa sig bakom formuleringarna. Beträffande valutalagstiftningen vill jag säga att jag tycker att vi egentligen kan strunta i att träta om hur utlandsskulden har uppkommit. Jag vill bara markera att utlandsskulden i stort sett har fördubblats under de socialdemokratiska regeringsåren, fr.o.m. 1982, jämfört med förhållandet under den borgerliga regeringstiden. Valutalagstiftningen och valutaregleringen har äldre anor. Vi betraktar regleringen som ett hinder för en ökning av exporten och för en förbättring av situationen när det gäller balansfrågorna. Vi vill ha en viljeinriktning för nedtrappning och liberalisering av valutalagstiftningen. Målet är en avveckling. Beträffande offentliga monopol vill jag i korthet markera att vi önskar minska egenregiverksamheten för att i stället öka upphandlingen under konkurrens. Vi tror att vi får en väsentligt bättre konkurrenskraft på utlandsmarknaderna och en bättre anpassning till vad kunderna önskar, om vi har ökad upphandling under konkurrens i stället för så mycket egenregiverksamhet. När det gäller tjänstehandelsdelegationen vill jag påpeka att vi kanske inte är oeniga i sak. Snarast gäller det formen. Vi tror inte att man bör bygga upp något slags ökad exportbyråkrati, utan det är andra åtgärder som behövs.

Herr talman! Jag var kortfattad i mitt inledningsanförande, eftersom jag menade att vi skulle kunna få en kort debatt med hänsyn till den tid som kammaren har till sitt förfogande. Men efter Lennart Petterssons litet hallelujabetonade anförande om regeringens förtjänster förstod jag att jag skulle ha gjort honom mycket besviken, om jag inte hade begärt replik. Därför gjorde jag det. Lennart Pettersson talade om regeringens fina exportfrämjande åtgärder, men dessa har ju inte lyckats särskilt bra. Vi fick en bra exportuppgång och en klar förbättring av bytesbalansen på grund av devalveringen 1981 och den mycket kraftiga devalveringen 1982. När fördelarna av dessa devalveringar börjar ebba ut, måste vi tyvärr konstatera att det på nytt har uppstått ett underskott i bytesbalansen. Detta visar att de åtgärder som man är så belåten över att ha genomfört tyvärr inte har gett det önskade resultatet. Det kanske kan ses som bakgrund till våra krav på att intensifierade åtgärder bör vidtas. När det sedan gäller valutalagstiftningen är det inte något påhitt som saknar grund när vi från vår sida anser att valutaregleringen bör liberaliseras. Att så behövs har bekräftats av tjänsteexportutredningen och framhållits i många av de remissvar som avgivits över denna utrednings betänkande. När det gäller statsskulden så O.K., jag skall ta på mig och mitt parti skulden för det som vi är skyldiga till. Det är riktigt att det under de borgerliga regeringarnas tid lades en viss grund till den statsskuld som vi har nu. Men när vi kommer fram till hösten och finner att statsskulden då fortfarande har vuxit i samma takt som hittills, så är det riktigt som Per Westerberg sade här alldeles nyss, att den har fördubblats under de tre år som socialdemokraterna har haft ansvaret för ekonomin i det här landet. Låt mig dessutom påminna om att under de år då vi hade en borgerlig regering, som Lennart Pettersson nu anklagar för att ha lagt grunden till statsskulden, hade inte socialdemokraterna något ekonomiskt alternativ som skulle ha givit en mindre statsskuld. Tvärtom! Jag vill påminna om att när det gällde exempelvis ett anslag för att under ett år hålla arbetet i gång vid Landskronavarvet, var det ni som spädde på statsskulden med, vill jag minnas, 3 miljarder kronor.

Herr talman! När det först gäller valutaregleringen och de åtgärder som man tvingas vidta inom den ramen för att hålla den ekonomiska balansen kan vi klart fastslå att det är bakgrunden i form av det ekonomiska läget som gör att man måste ha en ganska hårt verkande valutareglering. Jag vill än en gång hävda att det är de borgerliga regeringarnas utomordentligt dåliga ekonomiska politik, uttryckt i den stora statsskuld som skapades, som har lagt grunden till den situationen. Nu säger man att det bara är till en liten del som de borgerliga bär skulden och att den socialdemokratiska regeringen sedan har spätt på statsskulden. Fakta i målet är att det blir en självgenererande kraft som det går att bryta endast ganska långsamt. Ett faktum som belyser ihåligheten i er argumentering är att man kan redovisa att om vi inte hade haft räntorna på statsskulden, så hade vi i dagens läge icke haft något underskott i statsbudgeten. Därför måste nog ändå de borgerliga partierna ta på sig det fulla ansvaret för den ekonomiska situation som vi befinner oss i. Även om det skett en hel del krävs det ytterligare åtgärder och ytterligare saneringsarbete. Jag har bara velat sticka hål på myten att det skulle vara möjligt att rätt upp och ner avskaffa valutaregleringen och att det därmed skulle vara entydigt bra för alla parter. Sedan har vi nog den allmänna uppfattningen inom socialdemokratin att vi inte är beredda att ensidigt låta det bli fritt fram för olika utländska kapitalrörelser. Vi vill faktiskt ha en viss kontroll över kapitalets flöde över gränserna, eftersom det har stor ekonomisk och maktpolitisk betydelse. Tage Sundkvist säger vidare att jag försöker skapa en hallelujastämning kring hur bra det går med den svenska exporten. Han menar att det inte alls går så bra. Vi kan bara konstatera vilken dramatisk förbättring som skett när det gäller den svenska exporten sedan 1982. Handelsbalansen förändrades ju mycket snabbt. Vi fick mycket snabbt också en kraftig förbättring av bytesbalansen. De svenska företagen tar ju nu marknadsandelar som förlorades under de borgerliga åren. Man kan diskutera vad det beror på. Det beror för det första på en bättre ekonomisk politik och för det andra på satsningar som skett, nu senast manifesterat genom de exportfrämjande åtgärder av olika slag som föreslås i tjänsteexportpropositionen, som vi nu diskuterar. Den tredje fronten när det gäller att främja svenska intressen är att fördjupa och försvara frihandeln i internationella sammanhang. Där tycker jag att det har skett en mycket påfallande aktivering, som inte hade någon motsvarighet under de borgerliga åren.

Herr talman! Jag tycker inte att vi skall gå in i en lång debatt om exportutvecklingen — debatten handlar ju inte om exportutvecklingen i sig. Jag tycker ändå man skall notera att vi har nått en klar platå och att svenska företag i dag tappar marknadsandelar utomlands. Även den senaste diskontohöjningen tyder ju på att det inte råder en så lustig stämning som Lennart Pettersson vill frammana. Jag tycker att vi skall försöka hålla oss till debattens ämne, nämligen hur vi skall kunna förbättra frihandeln och kunna stärka tjänsteexporten. Då är vi tillbaka vid valutaregleringen. Lennart Pettersson valde att tala om statsskulden i sin senaste replik i stället för om utlandsskulden, som han talade om tidigare. Jag kan förstå att det kanske var litet behagligare att glida ur debatten om utlandsskulden. Utlandsskulden har alltså fördubblats på tre år jämfört med vad som var fallet under sex borgerliga år. Jag tycker inte att vare sig det ena eller det andra är något att skryta med. Jag tycker inte heller att det finns någon anledning att beskylla valutalagstiftningen och valutaregleringen för detta. Från vår sida är det fråga om att försöka åstadkomma en liberalisering — precis som man gör i våra grannländer där även en del av Lennart Petterssons partivänner är med om att göra detta — i syfte att underlätta exporten och för att, som vi tror, på det sättet kunna förbättra vår ekonomiska balans i utrikeshandeln. Om Lennart Pettersson lyssnar, så finner han att det alltså inte är fråga om något omedelbart avskaffande av valutaregleringen utan om en stegvis liberalisering med sikte på ett avskaffande.
Herr talman! Om Lennart Pettersson gör sig besvär att studera de färska siffrorna kan han konstatera att den gynnsamma trend som vi hade när det gäller bytesbalansen har förbytts i en negativ utveckling. Låt mig sedan helt kortfattat fråga: Vad hade socialdemokraterna för ekonomiskt alternativ under de s.k. borgerliga åren som skulle ha gett en lägre ökningstakt av statsskulden? Det skulle vara mycket intressant att få en redovisning av detta. Hela sanningen är ju att ni inte hade ett enda alternativ som skulle ha resulterat i en lägre statsskuld.
Herr talman! Socialdemokratins ekonomiska alternativ till de borgerliga årens miserabla ekonomiska politik har vi redovisat i praktisk handling från 1982 och framåt. Detta visar att man kan föra en helt annan och mycket mer framgångsrik politik om man har en handlingskraftig regering som har ett program att arbeta efter. Därefter vill jag nämna något mer konkret om tjänsteexporten. Jag noterar den reträtt som Per Westerberg har gjort beträffande diskussionen kring valutaregleringen. Det var alltså inte så enkelt som att ett avskaffande av valutaregleringen skulle leda till att allt skulle löpa alldeles förfärligt fint. För att främja tjänsteexporten kan man både ha och inte ha en valutareglering — det beror alldeles på hur man tillämpar valutaregleringen. Vi sitter emellertid fortfarande till viss del i en rävsax på grund av statsskuldssituationen och liknande problem som uppkom under de tidigare åren. Herr talman! Jag fick inte svar på frågan vad det var för offentliga monopol som var så oerhört hindrande när det gäller att få fart på den svenska tjänsteexporten. Det talas i den moderata motionen om städning och tvättning, men såvitt jag vet är det inte några offentliga monopol. Det är jag alldeles säker på, så på den punkten får Per Westerberg sannolikt göra en korrigering.

Herr talman! Först några ord om den debatt som just har förts om de aktuella bytesbalanssiffrorna. Det är ingalunda så att exporten går dåligt för Sverige. Förvisso skedde det en ”doppning” under januari och februari, när den extremt kalla vintern gjorde att hamnar var stängda i en omfattning som inte är normal. Exportutvecklingen under april var klart bättre än vad regeringen förutsåg i den prognos som gjordes i början av året för hur exporten skulle bli i år. Skälet till de aktuella underskotten i bytesbalansen är att importen ökar snabbare än väntat, vilket i sin tur beror dels på att investeringarna i Sverige har kommit i gång — många företag investerar nu, glädjande nog, och det drar självfallet till sig import —, dels på att den privata konsumtionen, dvs. levnadsstandarden, har ökat snabbare än vi vågade tro förra året. Herr talman! Det har tidigare i denna debatt sagts att tjänstesektorn ökar kraftigt i betydelse. Av tidsskäl skall jag inte upprepa argumenten och siffrorna. Tjänstesektorn svarar för en ökad produktivitet genom att den blir mer teknologiserad och mer kapitalintensiv. Den genomsnittliga produktivitetsökningen uppgick till nästan 2,4 970 för privata tjänster och 1,5 90 för industrin 1982. Också produktiviteten i offentlig administration har förbättrats. Transportsektorn har haft en särskilt stor produktivitetsökning. Den långsiktiga utvecklingen från ett industritill ett tjänstesamhälle skall dock inte uppfattas som en process där ett utvecklingsstadium avlöser ett annat. Snarare sker en fördjupning av den industriella utvecklingen, där ett ömsesidigt beroende mellan produktionen av varor och produktionen av tjänster ökar i betydelse. Industrisamhället är på väg att ändra karaktär — det ömsar skinn. Tjänstenäringar, både privata och offentliga, blir allt viktigare. Vi har i vårt land lyckats ganska väl med att bygga upp en fysisk infrastruktur. Det gäller nu också att bygga upp en stark infrastruktur på informationsområdet. Vi bygger ut vägar och andra transportleder. För framtiden gäller det också att skapa och bygga ut ett nätverk av datavägar där informationen löper snabbt. Detta är den nya formen av infrastruktur som gäller information. Det skulle förstärka landets långsiktiga slagkraft på nya områden både hemma och internationellt. Det talas ibland om ett s.k. postindustriellt samhälle. Men utvecklingen leder snarare till vad jag skulle vilja kalla ett tjänsteindustriellt samhälle, där varor och tjänster alltmer sammanförs i produktion av hela system. Det gäller naturligtvis också inriktningen av den svenska exporten. Det är även genom produktion och export av färdiga system med både hårdvara och servicepaket kring den industriella utrustningen som Sveriges höga tekniska kompetens, processoch organisationskunnande kan komma till sin rätt och leda till en god internationell konkurrenskraft. Samspelet mellan industri och tjänster är alltså av stor betydelse för en fortsatt tillväxt i tjänstesektorn. För att nå framgång på tjänstesidan krävs också en stark industri. De flesta produkter och produktionsprocesser innehåller element av både varor och tjänster. Varuproduktionen kräver för sin del alltmer industriellt orienterade tjänster, t.ex. underhåll och program för industriell design. Många tjänster kräver i sin tur varuproduktion i form av transportmedel, datorer, laboratorieutrustning och anläggningsproduktion i form avt.ex. kabelnät för telekommunikation eller hotell. Allt detta leder till att den traditionella indelningen i industriproduktion för sig och tjänsteproduktion för sig i många fall inte är lämpad vare sig för en analys eller för en beskrivning av den ekonomiska situationen. 7? Den ökande tjänstesektorn kan i många fall medföra att det inte längre alltid är varor som vandrar mellan fabriker, över haven eller mellan olika länder, utan att det i stället är information. Detta kräver i sin tur nya distributionskanaler, organisationsteknik och informationsteknologi— som i sig själva är tjänsteverksamhet. Det påverkar också frågor om lokalisering, organisation, bemanning och utrustning. Den kraftigt ökande internationella handeln med tjänster understryker också behovet av att det internationella regelsystemet anpassas till att omfatta även tjänstehandeln. Genom att tjänstehandeln till sin karaktär är så olik den traditionella varuhandeln — det är ju fråga om överföring om människors unika kunskaper, och dessa tar man inte tull på som man tar tull på ett paket som går över gränsen — har andra former för handelshinder utvecklats på detta område. Det krävs därför mycket speciella insatser för att riva ner dessa hinder. Detta är en av bakgrunderna till Sveriges engagemang för att i de internationella handelsorganisationerna ta itu också med handelshinder på tjänstehandelns område. Vi måste också se över våra egna regler, så att de anpassas till den snabbt framväxande tjänsteproduktionen. Här bör den tjänstehandelsdelegation som nu föreslås kunna ge konstruktiva impulser. Det behövs sannerligen särskilda insatser för att också se över våra egna regler när det gäller tjänsteområdet. En mycket snabb utveckling sker på området tillämpad teknologi. Den kommersiella tillämpningen av de teknologiska innovationerna, framför allt inom elektroniken, kommer att få betydelse för de flesta branscher. Men det är mycket som tyder på att dessa innovationer kommer att få särskilt stor betydelse för produktiviteten inom tjänstesektorn. Sverige ligger — vilket har sagts av flera i debatten — långt framme när det gäller tjänstenäringar. Sverige är bland de fem mest tjänsteintensiva länderna i världen. Exportandelen av tjänsteproduktionen ligger - som Lennart Pettersson har sagt — relativt högt, men det finns i landet en stor outnyttjad kunskap och resursbas för ökad tjänsteexport. Om vi i Sverige tar till vara alla de möjligheter som den tekniska utvecklingen skapar, har vi också goda förutsättningar för en förbättrad internationell konkurrenskraft på tjänsteområdet och för att öka tjänsteexporten. Vi har sålunda en industri som blir alltmer tjänsteintensiv. Vi har också en omfångsrik tjänsteoch kompetensbas inom vår offentliga tjänsteproduktion, som alltjämt till relativt liten del är exportinriktad. Våra möjligheter att öka exporten av både varor och tjänster ligger i en kombination dem emellan, där grunden är vad vi har i Sverige av hög teknisk kompetens, medveten förädling av både tjänsteoch varuproduktion, processkunnande och kanske inte minst tillförlitlighet i fråga om gjorda åtaganden. Många svenska företag ligger långt framme när det gäller internationell marknadsföring av tjänster. Också från samhällets sida är vi internationellt sett tidigt ute, nu när vi anpassar regelsystem och exportfrämjande till denna utveckling bl.a. genom förslagen i proposition 140.

Herr talman! Inledningsvis bör det kanske från utskottets sida markeras att det på en punkt föreligger enighet, nämligen i bedömningen av behovet av någon form av förstärkning av den expertis som kan finnas tillgänglig i domstolarna när det gäller mera komplicerade brott, s.k. ekobrott. Utgångspunkten är således gemensam, men däremot råder, som ju framgår av betänkandet, en mycket betydande oenighet i sak mellan majoriteten och minoriteten. Det förslag som majoriteten står bakom, och som ursprungligen givetvis är väckt i en proposition, går ut på att vissa ekonomiska brott i första instans skall handläggas vid vissa domstolar. Det finns en mycket klar remissopinion och därtill uttalanden från lagrådet som säger att en sådan här nyordning är svagt motiverad och förenad med en rad nackdelar. Det har ju i den allmänna debatten talats om A och B-domstolar, och detta sammanfattar på ett bra sätt vad det gäller. Man får här alltså för samma typ av mål en gradering av domstolarna, där vissa anses mera kompetenta än andra. Detta är en nyordning som inte är acceptabel, något som utgör grunden för den gemensamma borgerliga reservation som avgivits. Det kanske inte nu är tid att mera utförligt gå in i debatt i denna fråga, men jag vill framhålla att vi konstaterar att förslaget är ett utflöde av ekokommissionens verksamhet. Riksdagen har vid flera tidigare tillfällen tagit ställning till olika förslag och även riktlinjer. Det här förslaget från ekokommissionen om en specialreglering på domstolssidan var ju ett av de ungefär 30 förslag som väcktes i kommissionen. De skäl som därutöver enligt vår mening väsentligt talar emot en lösning i enlighet med propositionens riktlinjer är att man i praktiken ger åklagaren i dessa brottmål en rätt att bestämma forum, vilket är någonting som med hänsyn till den balans som ständigt eftersträvas mellan åklagarsidan och den tilltalade måste betraktas som en utomordentligt allvarlig försvagning och försämring. Det föreslås att det läggs på åklagarna att pröva huruvida målet skall föras vidare till någon av de 13-14 domstolarna. Det är en nyhet som vi inte kan ställa oss bakom — den är till klar nackdel för den tilltalade. En följdeffekt är dessutom — det har utvecklats i några motioner och det kommer att tas upp senare i debatten — att man i praktiken styr handläggningen i nästa instans, i hovrätt, för den händelse det blir ett överklagande. Det kanske ändå skall påpekas att inte ens i mycket stora tvistemål, som kan röra miljonbelopp, finns det någon möjlighet för käranden att välja forum, utan där har vi tvingande regler. Detta är en avvikelse från det nuvarande systemet som jämte de övriga invändningar vi har anfört är tillräcklig grund för att nu inte ta ställning till förmån för förslaget. Som ett supplerande argument kan nämnas att det är uppenbart att nyordningen leder till ökade kostnader. Vissa domstolar får mer att göra, och det kommer att ställas krav på ökade resurser till dem, men det går inte att göra motsvarande besparingar på ett stort antal andra tingsrätter, som får en i viss mån minskad arbetsbörda.

Det hade inte lett till någon större förlust av tempo, men det hade otvivelaktigt lett till en mera samlad lösning. På den punkten har det dock inte funnits förståelse hos majoriteten, och man kan fråga sig varför det har varit så bråttom. Tyvärr finns det nog ingen annan förklaring än att det här förslaget i speciellt hög grad kommit att drabbas av den politiska prestigens tunga. Ekobrottskommissionens förslag att vissa domstolar skulle väljas ut framstod som nödvändigt att följa upp, eftersom kommissionens anseende redan var väl skamfilat. Trots remissopinionen och att det fanns förutsättningar att träffa ett beslut iutskottet och här i riksdagen som hade sagt ja i princip till att man skulle lösa frågan men något skjutit på avgörandet, har det icke funnits något utrymme hos majoriteten för ett visst uppskov, och det beklagar vi naturligtvis. Vi har inte kunnat ansluta oss till majoritetens ståndpunkt, på de grunder som jag här har redovisat. Man skulle t.o.m. kunna säga med en term som används i den anglosaxiska världen att political expedience har fått råda. Det är ett uttalande som, med det moderata språkbruk som råder inom justitieutskottet, inte är så vanligt. Det här är en fråga som ur oppositionens synpunkt är viktig, och det framgår med all önskvärd tydlighet av formuleringarna i reservationen. Jag skall, herr talman, be att få sluta med att ställa en fråga till majoritetens talesman herr Klöver, som kommer litet senare i debatten. Frågan rör majoritetens motivering för att gå emot den vägande invändning som är anförd av remissinstanserna och av lagrådet, att man här får en kvalitetsskillnad som är en nyhet och som inte kan betraktas som någon som helst vinning. Utskottet säger i sin text, nederst på s. 12, i ett försök att bemöta den här invändningen: ”Utskottet vill framhålla att påståenden om att tingsrätter som handlägger exempelvis fastighetsmål eller sjömål skulle tillhöra en ”bättre klass” än andra tingsrätter, beroende på att vissa målgrupper koncentrerats dit, inte torde ha framförts i tidigare lagstiftningsärenden. Inte heller i övrigt torde i seriös debatt sådana synpunkter ha föresvävat någon med kunskaper om vårt rättsväsende.” Det som sägs här är alldeles riktigt. Det är bara det att det är inte detta debatten rör. Debatten rör inte vissa målgrupper. Majoriteten säger att det är svårförståeligt att det föreliggande förslaget kan framställas som en systematisk nyhet. Jag vill be herr Klöver utveckla varför det är svårförståeligt, för det är ju en systematisk nyhet att man sorterar ut vissa mål av en särskild svårighetsgrad och hänför dem till speciella domstolar. Det är inte fråga om att dra några paralleller till att hela målgrupper specialbehandlas. Mot bakgrund av det torftiga försvar som utskottet anfört på denna punkt är jag ganska spänd på vad herr Klöver har att säga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i dess helhet vad gäller utskottets hemställan, punkterna 1-6.

Herr talman! Förslaget att handlägga vissa komplicerade mål som rör ekonomisk brottslighet vid 13 av landets 97 tingsrätter är inte förenligt med grundinställningen att alla underrätter har lika och god kompetens. Trots att regeringen i allmänt hållna ordalag hävdar att denna grund kvarstår, framgår det i propsitionen att så inte är fallet.

I centerpartiet delar vi inte regeringens uppfattning. Uppdelningen av tingsrätterna i ett antal mer kvalificerade tingsrätter med rätt att döma vissa eko-mål och andra mindre kvalificerade som inte anförtros sådana mål, är som vi ser det från centerpartiets sida djupt olyckligt av flera skäl. Jag skall här nämna några. För det första: allmänheten kan få uppfattningen att dessa utvalda domstolar är ett instansled mellan en vanlig tingsrätt och hovrätt. För det andra: domarna i de ”vanliga” tingsrätterna får inte kunskap om och erfarenhet av de komplicerade ekomålen. För det tredje: troligtvis kommer kostnaderna att öka med separata ekodomstolar. Förslaget har också mött en stark kritik från en överväldigande majoritet av remissinstanserna. Inte heller lagrådet har förklarat sig kunna tillstyrka förslaget. Det är synnerligen beklagligt att inte regeringen och utskottsmajoriteten kunnat ta sitt förnuft till fånga och avstått från att lägga fram detta förslag. Att söka bekämpa ekonomisk brottslighet är i och för sig vällovligt men det måste ske med förnuft. Beträffande expertmedverkan anser vi att den i vissa fall på ett positivt sätt kan bidra till handläggningen av komplicerade mål. Men den bör kunna komma till användning mer generellt och inte förbehållas vissa specialiserade domstolar. Vidare bör experter också kunna anlitas i andra mål, såsom dataoch miljöbrott. Miljöbrott kan enligt vår mening ofta vara lika allvarliga ur både samhällets och enskildas synpunkt som ekonomiska brott. Dessa brott är ofta ett hot mot människors miljö, liv och hälsa nu och i framtiden och är vanligen också betingade av ekonomiska motiv. Av erfarenhet vet vi att dessa brott ofta kan vara mycket komplicerade. Det hade varit fördelaktigt att i ett sammanhang pröva frågan om expertmedverkan i allmänna domstolar. Frågan om expertmedverkan behandlas av rättegångsutredningen som kommer att redovisa sina överväganden inom den närmaste tiden. Vi förväntar oss därför att förslag kommer att läggas fram i riksdagen då frågan på sedvanligt sätt har beretts. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen, som innebär avslag på förslaget att inrätta särskilda ekodomstolar.

Herr talman! Än en gång står riksdagen i begrepp att ta ställning till ett förslag som härstammar från den partipolitiskt tillsatta ekokommissionen. Nu handlar det om domstolar och ekobrott, där de centrala förslagen i kommissionens betänkande har avstyrkts av en stor majoritet av remissinstanserna. Regeringens lagrådsremiss byggde trots all kritik i allt väsentligt på ekokommissionens betänkande. Självfallet kunde inte lagrådet tillstyrka förslaget, eftersom det fanns så uppenbara brister i det. Även denna gång betraktar regeringen ekokommissionens förslag som näst intill oantastligt. Oberoende remissinstanser och lagråd nonchaleras därför i regeringens proposition. Ekokommissionens förslag är ju kungsord för regeringen och tyvärr också för den socialistiska majoriteten i justitieutskottet. Folkpartiet har yrkat avslag på propositionen. Vi har tidigare kritiserat regeringen för att vilja bekämpa den ekonomiska brottsligheten genom att införa en särskild rättsordning för denna typ av brott. Det förslag som vi nu behandlar rörande domstolar och ekobrott är ytterligare ett exempel på detta. Folkpartiets invändningar mot förslaget att koncentrera ekobrott till särskilt utvalda tingsrätter överensstämmer i huvudsak med den kritik som har framförts av remissinstanserna och av lagrådet. För att spara tid, herr talman, hänvisar jag ytterligare till den gemensamma borgerliga reservationen, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! I det här betänkandet föreslår justitieutskottet i enlighet med proposition 178 att vissa åtgärder vidtas för att förstärka de allmänna domstolarnas kompetens i mål om ekonomisk brottslighet. Vidlyftiga eller komplicerade mål, där det gäller att bedöma ekonomiska och skatterättsliga förhållanden, skall företrädesvis handläggas av vissa tingsrätter som särskilt utses av regeringen. Meningen är att i princip en tingsrätt i varje åklagarregion skall utses. De här tingsrätterna skall få möjlighet att i brottmål inkalla experter på ekonomiska och skatterättsliga frågor. När det gäller ekonomiska brott skall främst kvalificerade revisorer anlitas. Som skatterättsliga experter skall anlitas domare från främst länsrätter och kammarrätter. Om de föreslagna åtgärderna har utskottet, som vi förstår, inte kunnat enas, utan till betänkandet har fogats en borgerlig reservation, som jag snart skall återkomma till. Det finns ett par andra saker i propositionen som vi dock har kunnat enas om. Det gäller för det första förslaget om att allmän domstol i skattebrottmål skall samråda med den allmänna förvaltningsdomstolen rörande handläggningen av målet. För det andra gäller det förslaget att justitiekanslern skall ha rätt att överklaga beslut som rör avvisande av försvarare. Herr talman! Under senare år har stora ansträngningar gjorts för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. För några veckor sedan fastlade riksdagen riktlinjer för den framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet enligt justitieutskottets betänkande 28. Med anledning av att vi då hade en omfattande diskussion, finns det inte anledning att nu närmare gå in på den ekonomiska brottslighetens omfattning och skadeverkningar eller vilka åtgärder som är genomförda eller planerade. Kvalificerad ekonomisk brottslighet är ofta svår att såväl upptäcka som utreda. Nya och mer invecklade brottstyper tillkommer. Därför är det av avgörande betydelse när den ekonomiska brottsligheten skall bekämpas att de samhällsorgan som har till uppgift att utreda och beivra sådan brottslighet kan göra detta på ett ändamålsenligt och riktigt sätt. Under senare tid har såväl polissom åklagarorganisationerna fått ökade resurser för att på ett slagkraftigt sätt kunna beivra den ekonomiska brottsligheten. Ett antal kvalificerade ekonomer har således tillförts såväl polisen som åklagarväsendet. Men det är viktigt att de olika leden — polis, åklagare, domstol — tillförs resurser, kompetens, erfarenhet m.m. som svarar mot de andra ledens och som i samspel med dem verkar för en effektiv brottsbekämpning. I reservationen yrkas avslag på förslaget att vissa kvalificerade ekomål styrs till ett begränsat antal tingsrätter. Detta skulle innebära en nyskapelse i svensk brottmålsprocess, hävdar man. Det skulle inge allmänheten uppfattningen att somliga tingsrätter är av högre kvalitet än andra. Man menar också att domare som inte tjänstgör vid de särskilt utsedda domstolarna skulle få sämre kunskaper än sina kolleger i de utsedda tingsrätterna. När det gäller reservanternas påstående att vi nu inför en ”nyskapelse” i svensk brottmålsprocess som skulle få negativa effekter för våra domstolar, tycker jag att det är att överdriva en smula. Redan nu knyts experter som särskilda ledamöter it.ex. fastighetsdomstolarna och vattendomstolarna, och även i patentoch sjömål ingår experter i rätten. Dessa mål, där vissa experter medverkar, handläggs i princip av endast vissa utvalda tingsrätter. Det här förfarandet grundar sig självfallet på den bedömningen att särskild kompetens behövs i domstolen. Vi tycker att även mål som avser ekonomisk brottslighet ofta rör materia som är mycket speciell i förhållande till andra typer av mål. Av de erfarenheter man har från andra områden kan man konstatera att samspelet mellan experter och lagfarna ledamöter fungerar bäst om även de lagfarna ledamöterna har regelbunden kontakt med det aktuella ämnesområdet. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att det finns balans mellan domarna och experterna. En förutsättning för att det skall bli ett bra samarbete mellan experterna och rättens ledamöter är att handläggning i sådan här form blir någorlunda frekvent. Enligt gjorda beräkningar kan antalet mål som blir aktuella röra sig om något hundratal om året för hela landet. Det gäller således ett förhållandevis litet antal mål. Flera skäl talar således för att kvalificerade ekomål handläggs vid ett begränsat antal tingsrätter. Förtroendet för våra domstolar är förvisso stort. Att vissa domstolar skulle vara av högre kvalitet än andra är naturligtvis en främmande tanke för oss alla, men däremot kan vissa domstolar ha en viss specialitet. Det är faktiskt något helt annat — och det är inte något nytt i vårt rättssystem, vilket hävdas i reservationen och av utskottets ordförande Lennart Blom. Jag tror således inte att allmänhetens förtroende för våra domstolar skadas av att något hundratal mål om året, av de totalt ca 80 000 som avgörs i landet, koncentreras till vissa tingsrätter. Troligen kommer det allmänt att uppfattas som rimligt och naturligt med en koncentration, som huvudsakligen motiveras av att experter skall medverka vid dömandet. Reservanterna anser också att det inte kan undvikas att kvaliteten hos större delen av domarkåren påverkas negativt genom att de inte skulle få handlägga ekomål. Till detta vill jag säga och klart markera att det inte gäller vissa typer av brott, utan att det är individuella mål rörande särskilt kvalificerade brott som går till vissa tingsrätter. Det stora flertalet mål angående ekonomisk brottslighet kommer även i fortsättningen att behandlas i övriga tingsrätter. Till sist vad gäller kostnaderna: Det är svårt att ange någon exakt siffra, men departementet har beräknat att det kan röra sig om ett par tre miljoner.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
Herr talman! Jag konstaterar att herr Klöver inte gjorde någon ansträngning för att klarlägga skillnaden beträffande målgrupper och när det gäller att inom en speciell målgrupp skilja ut de svåraste och lägga dem på speciella domstolar. Det är där tankefelet ligger. Det går inte att åberopa det befintliga systemet till stöd för denna nyordning, för det är en nyordning. Och för vår del är det klart antytt i reservationen att vi har svårt att acceptera en lösning av den här typen. Jag tycker kanske att herr Klövers påstående att rättssäkerheten skulle vinna på hans lösning kommer i en något egenartad dager mot bakgrund av att praktiskt taget all sakkunnig remissexpertis har en annan uppfattning.
Herr talman! Helge Klöver anser att vi överdriver när vi hävdar att vi — om det här förslaget går igenom — kommer att få A och B-domstolar i allmän underrätt. Helge Klöver hänvisade till att det kommer att vara expertmedverkan i de speciellt utvalda tingsrätterna. Men enligt förslaget skall ju de utvalda tingsrätterna ha möjlighet att döma i komplicerade mål också utan medverkan av expertis. Min fråga till Helge Klöver blir då: Innebär inte detta en skiktning av de allmänna domstolarna i underrätt på det sätt som vi har hävdat? Blir det inte A och B-domstolar med detta förslag?
Herr talman! Jag vill till Lennart Blom säga att det finns en betydande skillnad när man talar om kvalitet på domstolarna. Också vi ställer oss avvisande till tanken på att det skall finnas en skillnad i kvalitet. Men rättssäkerheten måste bli bättre om man har vissa domstolar som besitter ett specialistkunnande och en viss kompetens för dessa mål, och det är inte främmande i vår lagstiftning, som jag pekade på i mitt huvudanförande. Gunilla André tog upp detta att en tingsrätt som regeringen utsett skulle kunna döma utan expertmedverkan i mål. Det är naturligtvis en regel som bör användas endast undantagsvis. Man kan tänka sig att det i ett mål kommer fram ett erkännande eller något annat som gör att hela behandlingen av målet blir förenklad — vilket gör att expertmedverkan inte anses vara behövlig. Det är i de fallen som det bör finnas möjlighet för dessa tingsrätter att slutföra ett mål utan expertmedverkan. Men meningen är att experterna skall medverka vid handläggningen av dessa kvalificerade mål.
Herr talman! Det är viktigt, Helge Klöver, att vi skiljer på brottmål och andra mål. Patentmålen är inte relevanta i detta sammanhang. När det gäller dem är det naturligt att man har en specialisering. På brottmålssidan är det en unik specialisering att på mycket lösa boliner skilja ut vissa brott såsom särskilt allvarliga. Går man vidare på denna väg kanske man så småningom skall skilja ut de svåra miljöbrotten osv. Till slut är vi i ett läge då vi sannolikt kommer att få motiv för att avskaffa ett stort antal tingsrätter, därför att de inte har sakkunskap på egentligen något område. Det är en utvecklingstendens som också är allvarlig i detta sammanhang och som vi inte har kunnat acceptera.
Herr talman! Det kommer att bli på det sättet att de utvalda domstolarna förutsätts besitta en sådan kompetens att de kan döma i dessa komplicerade mål också utan medverkan av experter. Därmed, Helge Klöver, har vi denna skiktning i A och B-domstolar bland tingsrätterna.

Herr talman! Brottsligheten i Sverige har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Sedan 1950 har antalet brott stigit från ca 195 000 till över 900 000. Ökningen har varit särskilt kraftig när det gäller skadegörelse, bedrägeri och stöld. Sedan den 1 juli 1983 avtjänar de flesta personer som dömts till fängelse endast halva strafftiden. Enligt många bedömare har den obligatoriska frigivningen sannolikt lett till att antalet brott har ökat. Till detta kommer att regeringen föreslagit kraftigt ökade åtalseftergifter, vilket naturligtvis också kommer att medföra en ökad brottslighet. Det har gjorts gällande att den i princip obligatoriska halvtidsfrigivningen har medfört att klyftan mellan straffdomens formella och dess reella innebörd blivit för stor. Det är ingen hemlighet att många medborgare finner det närmast löjeväckande att domstolens dom i verkligheten innebär endast hälften. Det har från åtskilliga håll framförts att det torde vara av värde i sig att åtminstone huvuddelen av ett fängelsestraff i normala fall avtjänas på det sätt som man föreställer sig, nämligen på anstalt. Liberaliseringen genom den villkorliga frigivningen efter halva strafftiden har gett Sverige omdömet att det är landet där enarmade banditer är förbjudna medan tvåarmade släpps efter halva strafftiden. I vår partimotion 454 begär vi att halvtidsfrigivningen avskaffas. Vi menar att villkorlig frigivning skall betraktas som en belöning för gott uppförande och inte komma till stånd automatiskt innan merparten av frihetsstraffet avtjänats. De flesta är överens om att fängelsestraff inte är den mest perfekta sanktionen för brott. Detta gäller naturligtvis i stor utsträckning unga brottslingar. Men nu har vi fängelsestraff, och det kanske har sitt största värde i allmänpreventionen och i samhällsskyddet. Ordningen med obligatorisk villkorlig frigivning innebär också att de egentliga rättsverkningarna av en straffdom för den dömde kommer att väsentligt skilja sig från vad domen enligt sin lydelse går ut på. Dessutom innebär reglerna för obligatorisk villkorlig frigivning stora orättvisor mellan dömda. En som dömts till exempelvis två månaders frihetsstraff måste avtjäna hela strafftiden. Den som dömts för ett allvarligare brott och kanske fått fyra månaders fängelse får gå efter halva strafftiden, dvs. efter två månader. Mot den obligatoriska halvtidsfrigivningen har anförts att det otvivelaktigt finns risk för att domstolarna kompenserar den i sin straffmätning, medvetet eller omedvetet. Fängelsestraffkommittén hävdar att en sådan kompensation inte föreligger. Det må vara hur som helst med det, men vid samtal med domare och nämndemän har de erkänt att de faktiskt tittar litet på vad det verkliga straffet blir med hänsyn till den villkorliga frigivningen vid halvtid. I min egenskap av tidigare nämndeman vet jag att sådana resonemang förekommer. De förekom också tidigare, och då gällde det två tredjedels strafftid. Om kvoten skulle kunna ökas för fängelsestraffen, skulle den risken minimeras och kanske helt försvinna. Någon straffkompensation skulle då inte förekomma. I samband med diskussionerna om halvtidsfrigivning för grövre brott gör kriminalvårdsnämnden en bedömning av huruvida, som det heter, ”påtaglig risk för återfall” föreligger. Den bedömningen är schablonmässig och borde med det snaraste göras om. Man bedömer om vederbörande kommit in i ordinarie permissionsgång och om frånvaron av misskötsamhet under anstaltstiden. Detta medför att verkligt grova narkotikabrottslingar friges redan vid halvtid, eftersom de — med den bakgrund och de kontakter som de har — kan sköta sig väl under anstaltstiden och därmed uppfyller kriterierna för villkorlig frigivning. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 1. Jag skall nu övergå till att beröra inbrott. Sedan 1950 har denna typ av brott mer än femdubblats. Bostadsinbrotten ökade från år 1982 till 1983 med inte mindre än 13 9. Det är vår bestämda uppfattning att varje människa skall kunna känna trygghet i sitt hem. Därför är det angeläget att enskildas hem skyddas från obehörigt intrång. Denna uppfattning är väl förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. För att markera synen på den kränkning av hemfriden som ett inbrott är anser vi att stöld i samband med inbrott bör bedömas som grov stöld. Genom en lagändring 1976 utgick inbrott bland de förseelser som hänfördes till gruppen grova brott. I lagstiftningsärendet framhölls att enbart det förhållandet att en stöld förövats genom inbrott inte får eller bör få till följd att gärningen bedöms som grov stöld. Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Straffet för grov stöld är lägst sex månader och högst sex år. Vi menar att den dömande instansen i det sistnämnda fallet ändå har tillräckligt många alternativ till påföljd att välja mellan. Vanlig stöld förskyller i många fall till enbart villkorlig dom eller dagsböter. Den som i samband med inbrott fått sitt hem raserat och blivit bestulen på för vederbörande värdefulla ting måste reagera mot denna lindrigare brottsrubricering. Högsta domstolen har trots lindringen i brottsrubriceringen vid något tillfälle funnit att inbrottsstöld i ett hem kan vara att anse som grov. Högsta domstolen har i en annan dom uttalat att en inbrottsstöld i bebodd lägenhet i allmänhet måste betraktas som ett allvarligt brott med hänsyn till den kränkning av de boendes integritet som gärningen innebär. Vi instämmer i denna bedömning och hävdar att inbrott i bebott hem måste betraktas som grov stöld. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Vi har från centerpartiets sida i en motion till årets riksmöte föreslagit att samhällstjänst skall införas i vårt påföljdssystem, inledningsvis som en försöksverksamhet. Samhällstjänst innebär i korthet att den åtalade ådöms att utföra någon form av samhällsnyttigt arbete under ett antal timmar. Detta arbete skall naturligtvis utföras helt oavlönat. Samhällstjänsten blir ett alternativ till fängelsestraffet för vissa kategorier brott av lindrigare art. Vi är klart medvetna om att det finns många praktiska problem att lösa vid införandet av samhällstjänst. Men vi är också övertygade om att det finns en mängd fördelar och att dessa fördelar är så stora att det finns anledning att lägga ned stor kraft på att försöka lösa de praktiska problem som finns. För att på bästa sätt utforma ett system med samhällstjänst behövs en del praktiska erfarenheter som kan vara vägledande. Av detta skäl föreslår vi att regeringen omgående skall starta en försöksverksamhet med samhällstjänst som brottspåföljd. Det är också viktigt att samhällets reaktion på ett begånget brott kommer så snabbt som möjligt. Särskilt viktigt är detta när det gäller unga lagöverträdare. I dag är det tyvärr inte ovanligt att polisförhör och därefter rättegång sker mycket lång tid efter det att brottet har begåtts. En sådan väntan kan ge den unge lagöverträdaren ett intryck av att den brottsliga verksamheten inte resulterar i någon ordentlig reaktion från samhällets sida. För att komma till rätta med dessa allvarliga problem föreslår vi att ett system med jourdomstolar införs för handläggning av brottmål som inte är så komplicerade att ett traditionellt utredningsoch domstolsförfarande är nödvändigt. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 i justitieutskottets betänkande 38.

Herr talman! Human kriminalvård innebär inte bara relativt bekväma fängelser och korta stafftider. Kriminalvård i positiv mening, och alltså en human sådan, handlar ytterst om att få de intagna att bryta ett kriminellt livsmönster. Vi vet att svensk kriminalvård inte alltid varit särskilt framgångsrik i fråga om detta. I motion 1656 har vi från folkpartiets sida väckt tanken att samhällstjänsten kan vara ett intressant alternativ att pröva. Den innebär att om den dömde under en viss tid fullföljer sina arbetsuppgifter enligt den föreskrivna ordningen skulle han slippa fängelsestraff. Flera fördelar skulle uppnås med ett sådant förfarande. BI. a. skulle det vara humanare för den dömde — jag menar faktiskt detta. Dessutom skulle det bli betydligt lägre kostnader för samhället. Det sista är inte minst intressant med tanke på att det kostar många hundra kronor per dygn att ha någon intagen på kriminalvårdsanstalt. Vidare är fängelsestraffet ofta nedbrytande och gör sällan de intagna till bättre människor. Utskottet hänvisar i betänkandet till att frågan om samhällstjänst har behandlats i frivårdskommittén. I dess analys har föroch nackdelar ingående diskuterats. Jag vill inte bestrida, liksom tidigare talare, att det kan finnas nackdelar med denna typ av påföljd. Enligt min mening visar dock frivårdskommitténs analys att fördelarna klart överväger nackdelarna. Jag har svårt att förstå vad vi skulle förlora på att omedelbart inleda en försöksverksamhet med denna nya typ av påföljd.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
Herr talman! Jag måste reagera mot Elver Jonssons påstående att vi gör det bekvämt för oss och stoppar in folk i fängelser. Det är inte alls på det sättet. Unga lagöverträdare får ofta åtalseftergift, villkorlig dom, bötesstraff eller skyddstillsyn. Påföljden kan upprepas gång efter annan, och lagöverträdaren måste förstå innebörden av den. Samhället måste emellertid också reagera när någon inte tar varning av dessa lindriga sanktioner. Jag har ingått i den kommitté som behandlade frågan om samhällstjänst. Jag kan förklara för er här i kammaren att samtliga ledamöter där var entusiastiska från början, men sedan restes det ena hindret efter det andra. Elver Jonsson hänvisar till att samhällstjänsten är något slags föredöme, men de länder som har prövat detta system har redan börjat frångå det, därför att det har visat sig vara ett otympligt experiment. Direktiven för kommittén gällde också de s.k. gråtjuvarna, som går ut och in i anstalterna. Inte tror väl någon här att de blir bättre för att de spelar gitarr på ålderdomshem? Det var ungefär sådana arbeten som möjligtvis kunde tillåtas för dem.
Herr talman! Att Sven Munke har ingått i frivårdskommittén kan vara värdefullt, men jag tar det knappast som ett skäl för att avstå från försök med samhällstjänst. Det han sade sist visar hur han har tänkt sig den alternativa tjänstgöringen. Det visar också att kommittén inte har lagt ner någon särskilt stor möda på att pröva seriösa alternativ. Talet om att andra länder överger samhällstjänsten kan vi ta ganska lätt på. Våra danska och norska grannländer provar nämligen detta system. Huvudfrågan är ändå, Sven Munke och utskottsmajoriteten: Är det bra som det är i dag? Om det vore det skulle vi ta det ganska lugnt. Men med tanke på de mycket negativa erfarenheter som vi har av den traditionella kriminalvården borde vi känna betydligt mera brådska än vad utskottsmajoriteten gör. Det är inget tvivel om att man kan uppnå flera fördelar med samhällstjänst: Dels finns det positiva kontakter för dem som är dömda till påföljd och som de skulle kunna dra nytta av, dels kunde det skapas förståelse för kriminalvården som sådan också bland vanliga samhällsmedborgare, dels skulle detta system slutligen vara samhällsekonomiskt mycket positivt. Därför är det trist att konstatera att utskottet tar så enkelt på vårt förslag och intar en så passiv attityd.

Herr talman!

Jag vill trycka på att frågorna om samhällstjänst, om den villkorliga frigivningen, om jourdomstolar, om grov stöld och om hur man skall se på det brottet har diskuterats många gånger tidigare. Det är säkert inte sista gången riksdagen har anledning att ta upp frågorna. Att jag så bestämt yrkar avslag på moderaternas krav på att vi nu skall ta bort den villkorliga frigivningen har flera skäl. Ett skäl är att den villkorliga frigivningen har funnits hos oss i Norden sedan början av det här seklet. I Danmark och Island infördes den på 1930 och 1940-talet, men i våra andra grannländer och i Sverige har den villkorliga frigivningen blivit en självklar princip när domstolar tar ställning och när man bedömer längden av ett straff. Till detta kommer att det i hela Europa — överallt, i alla länder — finns villkorlig frigivning, utom på Malta. Det skulle vara mycket säreget om vi nu skulle gå ifrån denna princip, i all synnerhet som fängelsestraffkommittén kommer med sitt betänkande till hösten. Fängelsestraffkommittén har fått i uppdrag att helt förutsättningslöst och i vidaste kriminalpolitiska sammanhang ta ställning till hela frågan om den villkorliga domen. Jag tror att vi kan ha anledning att vänta på dess resultat. Frågan om samhällstjänst har det redan varit en viss debatt om. Jag vill peka på att de som står bakom reservation nr 2 nog inte har läst frivårdskommitténs betänkande ordentligt eller i alla fall dragit felaktiga slutsatser. Vi i denna kommitté analyserade verkligen noggrant fördelar och nackdelar. Vi fann att de kanske inte vägde riktigt jämnt, men eftersom frågan tillsammans med en del förslag som gäller villkorligt fängelsestraff övervägs inom departementet, tror jag att vi kan avvakta även i det här fallet. Frågan om jourdomstolar har utretts av rättegångsutredningen, som fann att detta skulle vara ekonomiskt och tidsmässigt betungande. Av den anledningen har man inte tagit ställning till frågan ännu, men eftersom vi nu har en utredning om det svenska häktningsförfarandet, är det möjligt att man i det sammanhanget är tvungen att ta upp frågan om jourdomstolar. Då kan man självfallet ta upp frågan i ett större sammanhang. Jag yrkar alltså avslag på reservation 3. När det gäller reservation 4 kan man bara peka på att förmögenhetsbrottskommittén, där man tog ställning till hur arten och graden av grova brott skall bedömas, ännu inte fått alla sina förslag framförda i propositionen. Regeringen beaktar emellertid utredningens förslag, och vi säger i majoritetens skrivning att vi inte tror att det finns skäl att anta att den nuvarande regleringen har lett till sådana olägenheter av rättspolitisk art att vi har anledning att ta något initiativ. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Lisa Mattson reagerade mot att vi vill avskaffa den villkorliga frigivningen. Vi anser att det är bättre att ändra straffskalorna. Som jag sade i mitt anförande drar det ett löjets skimmer över tingsrätter, domstolar och nämndemän att vad de dömer ut inte blir verklighet. Det är därför vi har reserverat OSS. Lisa Mattson sade också att vi skulle avvakta fängelsestraffkommitténs betänkande, eftersom det skall komma i höst. Man kan då fråga varför regeringen inte har avvaktat rättegångskommitténs betänkande som kommer ungefär samtidigt. Vi diskuterade detta i föregående ärende, men det körde man över. Då var det rätt, när regeringen stod bakom förslaget, och då tycker jag att det också är riktigt att vi lämnar en reservation som motsvarar vad större delen av svenska folket anser om den obligatoriska villkorliga frigivningen.
Herr talman! Med hänsyn till det pressade tidsläget skall jag mycket kort kommentera en enda punkt i Lisa Mattsons anförande, och det gäller samhällstjänsten. Lisa Mattson säger att de som står bakom reservation 2 troligtvis inte har läst betänkandet ordentligt. Det kan kanske finnas anledning att påpeka att två av de tre reservanterna faktiskt ingick i frivårdskommittén, så betänkandets innehåll är nog ganska väl dokumenterat där. Visserligen är det rätt när Lisa Mattson säger att detta ärende delvis ligger under beredning i departementet, men vi kräver ju inte att man omedelbart skall införa ett definitivt system med samhällstjänst. Vi menar att här finns en mängd osäkra faktorer, som inte heller utredningen kunde klara ut och belysa i alla delar. Därför säger vi att här behövs en försöksverksamhet för att man skall få ett fullständigt underlag för det slutgiltiga ställningstagandet om vi skall införa samhällstjänst eller inte. Jag vill kanske mera se kravet på införande av en försöksverksamhet som ett led i beredningsarbetet.
Herr talman! Jag vill helt kort till Sven Munke säga att fängelsestraffkommittén har i uppdrag att se över samtliga straffskalor och ställa dessa och principerna för hur den villkorliga frigivningen i framtiden skall tillämpas emot varandra. Jag tror att det är mycket värdefullt att vänta tills den här mycket svåra men ganska nödvändiga sammanvägningen har ägt rum. Till Elving Andersson vill jag bara säga att man läser frivårdskommitténs betänkande fel om man, som det sägs i reservation 2, kommer fram till att fördelarna överväger nackdelarna. Den slutsatsen kom majoriteten i frivårdskommittén inte fram till. — tvärtom.

Herr talman! Ulla Orring har frågat industriministern om han ämnar vidta några åtgärder för att t.ex. tillåta fler landsbygdsbutiker att sälja ej receptbelagda apoteksvaror och vara ombud för andra apoteksvaror. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Min uppfattning i frågan har jag redovisat i proposition 1984/85:170 om avtal med Apoteksbolaget AB m.m. som riksdagen i dag har fattat beslut om. Enligt både gällande och kommande avtal mellan staten och Apoteksbolaget skall bolaget tillse att servicen till allmänheten och sjukvården är fullgod. Glesbygdens speciella behov skall därvid beaktas. Glesbygdens läkemedelsförsörjning på orter utan apotek baseras på de s.k. apoteksombuden. Ca 1 500 sådana apoteksombud finns för närvarande i landet. Bolaget har utvecklat apoteksombudens service genom att successivt förse merparten av dem med ett sortiment av de viktigaste receptfria läkemedlen. Apoteksombuden har också fått en regionalpolitisk betydelse. I många fall har det bidragit till att dagligvarubutiker har överlevt i glesbygder. Apoteksbolaget skall enligt avtalet med staten svara för en omfattande saklig information om läkemedel. Även om konsumenten själv kan välja receptfria läkemedel, bör han eller hon vid köptillfället kunna få information och råd om läkemedlens användning av särskilt utbildad personal. Apoteksombuden är därför knutna till bestämda apotek som då kan tillhandahålla erforderlig information. Av bl.a. det skälet har jag inte funnit anledning att i propositionen föreslå någon ändring i bolagets ensamrätt till detaljhandel med läkemedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag hade ställt min fråga till industriministern, eftersom jag har sett det här mera som en näringsfråga och en glesbygdsfråga. Den rör närmast möjligheterna för lanthandeln att bredda sitt sortiment. Betydelsen av att butikerna blir kvar i våra bygder är väl dokumenterad. Försäljningen av varor till kunderna är det primära, men butiken blir också serviceoch träffpunkt för människor och medverkar därför till att stärka de sociala kontakterna och den allmänna trivseln. Konsumentverket har också tagit fram rapporter som visar den samhällsekonomiska nyttan av att butikerna finns kvar. Glesbygdsstödet har räddat hundratals butiker från nedläggning. Men det måste finnas utrymme för lönsamhet även för övrig lanthandel, inte bara den i glesbygden. Ett medel är då att försöka bredda sortimentet. Det innebär stora fördelar för kunderna att ha tillgång till ett utökat varusortiment. Vid en träff med landsbygdshandeln för en tid sedan framkom också att det stod högt på önskelistan hos handeln att få sälja Apoteksbolagets receptfria mediciner, men lanthandlarna har inte kommit någon vart i diskussionerna med Apoteksbolaget. Som konsument har jag svårt att förstå varför jag inte kan köpa hudvänlig tvål av visst fabrikat, som jag behöver för min psoriasis t.ex., eller vanlig Magnecyl eller andra receptfria läkemedel hos min lanthandlare. I stället kostar det mig en dyrbar resa till närmaste apoteksförråd eller apotek i en tätort, samtidigt som jag obetingat kan köpa kemisk-tekniska varor, som kan vara nog så farliga. Utomlands fungerar det öppna försäljningssystemet utmärkt. Hälsooch örtmediciner säljs också i de vanliga butikerna. Varför då inte Apoteksbolagets receptfria mediciner? Det förstärker min och många andras känsla av Apoteksbolagets monopolställning och ett förmynderi gentemot människorna. Det öppna systemet är något som ligger i tiden, allra helst som apoteken själva börjat med självbetjäning, där vi som kunder på eget ansvar plockar till oss varorna efter eget val. Nu går kontraktstiden ut för Apoteksbolaget. Bolaget har ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel och har som en speciell uppgift att se till att glesbygden blir tillgodosedd.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar, har riksdagen i dag behandlat frågan om avtalet mellan staten och Apoteksbolaget. I sitt betänkande hemställde socialutskottet att riksdagen skulle ge regeringen till känna att 1983 års läkemedelsutredning bör få i uppdrag att överväga en utvidgning av antalet apoteksombud. Utskottet säger också att det är angeläget att få en bättre tillgänglighet och service för allmänheten och tillägger att en fullgod service måste upprätthållas även i glesbygden. Regeringen skall naturligtvis följa det uttalande som riksdagen har gjort, och läkemedelsutredningen är ju inne i sitt arbete med de här frågorna. Om Ulla Orring har stött utskottets förslag vid voteringen i dag, är det ett svar på de frågor som hon har ställt. Regeringen följer givetvis de beslut som riksdagen fattar.
Herr talman! Jag är glad för den deklarationen från statsrådets sida. Det här är ju en gammal fråga som konsumentverket aktualiserade redan 1979, då man vid förhandlingar med Apoteksbolaget begärde att bolaget skulle Öppna sin service. Jag tolkar statsrådets svar så att vi kan få möjlighet att köpa Magnecyl och andra receptfria läkemedel i de vanliga butikerna där vi alla går och handlar varje dag. Jag tror att det är en åtgärd i rätt riktning att verka för den målsättningen.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig hur många vakanta läkartjänster som finns i Norrland i dag jämfört med förra året. Vidare har hon frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder så att patienterna i Malmöhus län garanteras sjukvård på lika villkor. Någon central redovisning av vakansläget för de år Karin Ahrland frågar efter finns inte. Den senaste undersökningen som är gjord avser år 1982. Jag kan därför inte ge några exakta uppgifter om antalet vakanser år 1984 och i dag. Socialstyrelsen har emellertid ringt runt till fyra landsting i Norrland och fått en beskrivning av situationen i dag jämfört med för ett år sedan. I Norrbottens läns landsting har en viss förbättring skett under det senaste året men fortfarande finns många vakanser främst inom primärvården. Vid tjänstledigheter har man svårt att finna ersättare och vissa vårdcentraler klaras med enbart korttidsvikarier från Norge och Danmark. Även i Västerbottens läns landsting har en viss förbättring skett under det senaste året. Men primärvården inom framför allt glesbygdsområden har fortfarande rekryteringsproblem. Inom den slutna vården finns problem bl.a. inom psykiatri, kirurgi och onkologi. I Gävleborgs läns landsting har rekryteringsläget förbättrats under det senaste året framför allt inom den slutna vården. Man räknar med att inom de närmaste två åren ha rekryterat de läkare som man har behov av för framtiden. Inom primärvården i Västernorrlands läns landsting har antalet ordinarie läkare inom allmänmedicin ökat. Inom den slutna somatiska vården är läget oförändrat jämfört med för ett år sedan. Särskilda svårigheter föreligger inom röntgen, laboratoriespecialiteterna, anestesi samt psykiatri. På Karin Ahrlands fråga om regeringen är beredd att vidta några åtgärder så att patienterna i Malmöhus län garanteras sjukvård på lika villkor vill jag svara följande. Karin Ahrland har tidigare i år ställt frågor till mig om effekten av dens.k. Dagmar-överenskommelsen. Jag gav då ett utförligt svar där jag bl.a. framhöll att avsikten med propositionen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen är att sjukvårdshuvudmännen i sin planering skall beräkna det totala vårdutbudet inom sitt område och samordna sin verksamhet med den som de privatpraktiserande vårdgivarna bedriver. I propositionen sägs att de privatpraktiserande vårdgivarna är ett viktigt komplement till den offentliga vården men att de är alltför koncentrerade till storstadsregionerna. Jag har inte för avsikt att föreslå regeringen att vidta några åtgärder med anledning av denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för sjukvårdsministerns svar på Karin Ahrlands fråga. Karin Ahrland har tyvärr inte möjlighet att delta i debatten i dag. Jag gör det i hennes ställe. Jag har vid det här laget haft ganska många debatter med statsrådet Sigurdsen som knyter an till denna reform. Senast i går diskuterade vi de i flera fall alltför långa väntetiderna inom sjukvården och deras samband med denna s.k. Dagmarreform som beskär människornas möjligheter att besöka privatläkare. I juni förra året hade vi en omfattande debatt om syftet med denna förändring.

I januari i år hade vi en diskussion om Dagmarreformens praktiska effekter, där statsrådet Sigurdsen hänvisade till att det då var för tidigt att ge några besked. Från interpellanternas sida pekade vi på exempel där patienternas möjligheter minskat att nå läkarkontakt, både i storstadsområdena och i glesbygden. Det senare gällde bl.a. det uppmärksammade fallet i Ramsberg i Örebro län, där en i Örebro sjukhus anställd läkare med privat praktik i det lilla samhället Ramsberg förvägrades anslutning till försäkringskassan och därför inte kunde fortsätta med den av patienterna uppskattade privatpraktiken i Ramsberg. Vad det nu gäller är ett annat exempel från storstadsområdena, nämligen från Malmöhus län, där man inte har kunnat träffa ett heltäckande avtal. Ett antal fritidspraktiker måste där bedriva sin verksamhet utanför sjukförsäkringens ram, med åtföljande ökade kostnader för patienterna. Det blir dyrare för de sjuka att gå till sin doktor. Hittills har bara ungefär en tredjedel av de fritidspraktiserande läkarna och sjukgymnasterna i Malmöhus län kunnat träffa avtal med landstinget som möjliggör anslutning till försäkringskassan. Ett antal uppskattade läkarverksamheter måste stå utanför. Det gäller bl.a. Ove Grauers Läkarkonsult, husläkarna i Helsingborg, Syster Birgittas Läkargrupp i Lund. Det finns flera andra exempel, där resultatet av reformen alltså blivit att om man vill utnyttja dessa läkartjänster i fortsättningen, får man betala väsentligt mera. För er bundsförvant i riksdagen, centerpartiet, blev det här för magstarkt. Centerpartiet i Malmöhus län har reserverat sig. Jag tycker att slutsatsen är ofrånkomlig: Dagmarsystemet har lett till osäkerhet för läkare och sjukgymnaster, till minskade möjligheter för människor att söka privat vård, till ett ökat tryck på och ökade väntetider inom den offentliga sjukvården. Jag tycker att tiden nu är inne att överge prestigen: Ta tillbaka förslaget och starta om på förnuftig basis, fru Sigurdsen!

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag, mot bakgrund av risken för att de prostituerades kunder sprider AIDS-viruset till sina hustrur och andra kvinnor, överväger att kriminalisera de prostituerades kunder. Regeringen ser mycket allvarligt på sjukdomen AIDS. En rad åtgärder har redan vidtagits och kommer att vidtas för att förhindra att smittan sprids till nya grupper samt för att hjälpa dem som är bärare av viruset eller redan har insjunknat. För att samordna arbetet inom samhällets alla områden med att begränsa spridningen av sjukdomen har regeringen nyligen tillsatt en särskild AIDS delegation, som jag leder. Delegationen skall bl.a. bedöma och påtala behovet av omedelbara åtgärder, t.ex. frågor om lagstiftning. Även smittskyddskommittén överväger vilka åtgärder som bör vidtas för att hindra smittspridningen. En av de mest brådskande åtgärderna är att hindra en spridning av viruset från riskgrupperna till andra grupper i samhället. I det sammanhanget bör bl.a. prostitutionen uppmärksammas. Det finns, som Margareta Persson framhåller, en stor risk för att sjukdomen sprids via de prostituerade, som är smittbärare, till deras kunder och sedan vidare till kvinnor och män utanför de nuvarande riskgrupperna. Den fråga som Margareta Persson aktualiserar — om de prostituerades kunder skall kriminaliseras — har tidigare behandlats av riksdagen. Enligt gällande rätt är det inte annat än undantagsvis straffbart att köpa sexuella tjänster. Riksdagen tog senast ställning i denna fråga våren 1984, då propositionen om sexualbrotten behandlades i riksdagen. I propositionen, som riksdagen antog, avvisades tanken på en kriminalisering på det här området. Det främsta argumentet var att en sådan åtgärd skulle tvinga prostitutionen under jorden. Därmed skulle det bli svårare för de sociala och rättsvårdande myndigheterna att nå och hjälpa de kvinnor som ägnar sig åt prostitution. Därutöver skulle de prostituerade kvinnorna i större utsträckning än vad som är fallet i dag tvingas göra sig beroende av kopplare för att finna kunder. Enligt min mening framstår nackdelarna med en kundkriminalisering fortfarande som större än fördelarna. Däremot är det utomordentligt angeläget att med hjälp av andra åtgärder hindra den vidare spridning av AIDS-viruset som i dag kan befaras ske via prostitutionen. Vilka åtgärder det i första hand kan bli fråga om kommer att diskuteras inom AIDS delegationen inom de närmaste dagarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har ställt den här frågan just nu därför att prostitutionens effekter plötsligt har fått andra följdverk förhindra spridning av sjukdomen AIDS ningar än vi förut känt till. Min inställning till prostitution har jag tidigare framfört i flera motioner till riksdagen. Prostitution förhindrar ömsesidiga och respektfulla relationer mellan män och kvinnor. Åtgärder måste naturligtvis sättas in för att hjälpa de prostituerade kvinnorna, men utan kunder finns inga prostituerade. Männens, kundernas, ansvar är tungt. Nu har vi fått en helt annat skäl att kriminalisera köp av sexuella tjänster. AIDS-smittan bland knarkmissbrukande prostituerade är nu dokumenterad. Vi vet i dag att dessa kvinnor kan föra smittan vidare. Naturligtvis måste allt göras för att hjälpa dem att föra ett annat liv. Men min fråga i dag inriktar sig alltså på kundernas ansvar. Det är nämligen kunderna som sedan sprider sjukdomen ut bland allmänheten, till sina fruar och till andra kvinnor. När detta skett har också samhället tappat greppet över sjukdomens spridning. Så länge man kan avgränsa riskgrupper finns också en möjlighet att vidta riktade motåtgärder, men när smittan väl har nått allmänheten blir kampen mot sjukdomen genast mycket svårare. De kunder som i dag utnyttjar prostituerade, trots att de vet att risken för AIDS-smitta föreligger, spelar ett mycket högt spel, inte bara med sitt eget liv utan också med sina hustrurs och andra kvinnors liv — och i förlängningen med andra mäns och barns liv. Prostitutionen är i sig ett slags smitta mot jämställdhet, ömhet och ömsesidig sexualitet mellan män och kvinnor. Därför tycker jag att kunderna skall kriminaliseras. Men om nu dessa kunder dessutom riskerar att sprida en dödlig smitta, en farlig sjukdom, ut bland allmänheten, då är det dags att även av den anledningen kriminalisera kunderna. Det är bråttom, Gertrud Sigurdsen! Varje dag, några kvarter härifrån, kan sjukdomen hoppa över från den relativt avgränsade gruppen till den stora allmänheten. Det är nu åtgärder skall till — inte sedan. Min absoluta övertygelse är att prostitutionen kraftigt skulle minska om kunderna kriminaliserades. Vanliga gifta män skulle inte riskera sin sociala position. Samhället måste markera att prostitution är något farligt. Och om vissa frihetsinskränkande åtgärder blir nödvändiga så måste de vidtas nu, innan situationen blir okontrollerbar. Jag vill därför på nytt fråga: Är inte just förekomsten av prostitution den farliga länken in bland allmänheten för sjukdomen AIDS?
Herr talman! Jo, förekomsten av prostitution är en av länkarna när det gäller spridning av sjukdomen AIDS. Men för att övergå till den direkta fråga som Margareta Persson har ställt till mig om kriminalisering, vill jag påpeka att riksdagen tidigare har avvisat denna tanke. Det är också så att det parti som både Margareta Persson och jag tillhör på sin partikongress har intagit samma ställning. Jag kan försäkra Margareta Persson att vi vid genomgången inför det sammanträde som AIDS-delegationen har den 5 juni går igenom ett helt batteri av åtgärder för att försöka hindra spridningen av sjukdomen AIDS. Jag tycker inte att vi står handfallna, utan vi har en beredskap och förslag härvidlag som AIDS-delegationen skall ta ställning till.
Herr talman! Jag tror inte heller att arbetsgruppen eller regeringen står handfallna, men jag hoppas att man inte tar gamla beslut kring prostitutionen till intäkt för att inte lagstifta nu. När man tidigare har sagt att en kriminalisering av kunderna av olika skäl inte vore lämplig, har inte alls risken för AIDS-smitta funnits med i bilden. Därför tycker jag att man skulle kunna pröva frågan om en kriminalisering med låt mig säga friska ögon utan att vara bunden av gamla beslut.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat justitieministern om vilka åtgärder han kommer att vidta för att följa konstitutionsutskottets och riksdagens uppmaning när det gäller utgivningen av SFS. Svensk författningssamling ges ut genom statsrådsberedningens försorg. Såväl statsministern och statsministerns ställföreträdare som justitieministern — till vilken frågan ställdes — är bortresta. Frågan har därför överlämnats till mig. Det är självfallet rimligt att medborgarna i god tid skall kunna ha tillgång till de författningar de förväntas känna till och följa. Därför är det inte tillfredsställande att så många författningar trycks så sent i förhållande till ikraftträdandet. Ansvaret för detta vilar på både regeringen och riksdagen. Rättschefen i statsrådsberedningen, som är utgivare av SFS, har fått i uppdag att undersöka vilka förändringar som kan krävas för att komma till rätta med detta problem. I de riktlinjer för författningsskrivning som statsrådsberedningen ger ut rekommenderas en ikraftträdandetid på fyra veckor. Tiden bör endast undantagsvis vara kortare än två veckor. Jag vill tillfoga att detta kan kräva motsvarande genomgång från riksdagens sida.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på Karin Ahrlands fråga. Konstitutionsutskottets granskning av regeringen leder i många fall till att majoriteten och minoriteten kommer till olika ställningstaganden. Men det finns också — det är värt att notera — en rad ärenden om vilka utskottet är enigt i sina ställningstaganden. Det är ofta de frågor där utskottet är oenigt som väcker den största uppmärksamheten, men detta hindrar inte att många av de ställningstaganden som utskottet gör enhälligt är mycket betydelsefulla. En av de frågeställningarna gäller utgivningen av Svensk författningssamling. Det har konstaterats att inte mindre än 50 96 av 1984 års författningar har utkommit senare än två veckor före ikraftträdandet. Ja, det har faktiskt i inte mindre än åtta fall hänt att författningarna kommit ut från trycket efter ikraftträdandet. Utgivningsdagen är nu en sak, men den faktiska hanteringen blir ännu mer besvärande, eftersom det normalt tar en viss tid innan författningarna når berörda myndigheter. Det är principiellt viktigt att få höra regeringens reaktion på riksdagens ställningstaganden. Det är inte första gången som riksdagen riktar uppmaningar av den här arten till regeringen. Frågan blir då om regeringen tar notis om uppmaningarna och överväger vilka åtgärder som skall vidtas. Det var detta som Karin Ahrland ville få belyst genom frågesvaret. Det är också en viktig rättssäkerhetsfråga att gällande författningar finns hos de myndigheter som skall tillämpa dem. Statsrådet har i dag gett svaret att rättschefen i statsrådsberedningen har fått i uppdrag att undersöka vilka förändringar som kan krävas för att komma till rätta med problemet. Jag finner det tillfredsställande att regeringen nu äntligen tar itu med utgivningen av SFS, och jag hoppas verkligen också att det därigenom blir ett resultat som ger större rättssäkerhet. Är det så, statsrådet Sigurdsen, att det också är avsikten att vi efter utredningen skall få ett slutligt förslag som innebär större säkerhet?

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om den svenska regeringen är beredd att instämma i Europaparlamentets uttalande och i övrigt vidta åtgärder av politisk och humanitär art för att bistå folket i Chile. Den svenska regeringen följer uppmärksamt utvecklingen i Chile. Situationen i landet präglas av hård förföljelse av oliktänkande. Rådande belägringstillstånd med åtföljande inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna, inte minst pressoch församlingsfrihet, förlängdes den 6 maj för en tredje period med ytterligare tre månader. Repressionen tar sig många uttryck, t.ex. inomlandsförvisningar, tortyr och trakasserier, och måste fördömas. Det är beklagligt att vi i dag kan konstatera att den chilenska militärregimen inte tycks ha några avsikter att tillmötesgå den demokratiska oppositionens och folkviljans krav på en snar återgång till ett demokratiskt styrelseskick. Jag har tidigare här i riksdagen, senast den 7 december i fjol, framhållit att det är den svenska regeringens uppfattning att en av de viktigaste insatserna Sverige kan göra för en demokratisk utveckling i Chile är att hålla en dialog öppen med de demokratiska krafterna i landet och vidmakthålla en internationell opinion för deras kamp. I internationella sammanhang har vi som bekant kraftigt fördömt de brott mot de mänskliga rättigheterna som diktaturen begått. Vi kommer att liksom tidigare göra vår inställning klar för den chilenska regeringen. De svenska humanitära insatserna till stöd för repressionens offer i Chile inleddes kort efter militärkuppen 1973. Det svenska stödet används till övervägande delen för rättshjälp och annat humanitärt stöd till politiskt förföljda. Så länge behov föreligger av ett stöd av detta slag är den svenska regeringen beredd att bistå. Det är alltså sammanfattningsvis inte svårt för den svenska regeringen att instämma i de delar som Europaparlamentets yttrande är tillämpligt på Sverige. Av vad jag sagt framgår också att vi kommer att fortsätta vidta sådana åtgärder av politisk och humanitär art som Oswald Söderqvist påkallar.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på Oswald Söderqvists fråga. Han är förhindrad att motta svaret och har därför bett mig att göra det. Jag har inget att erinra mot vad utrikesministern här har sagt, utan tackar för ett mycket positivt svar. Jag har en tilläggsfråga. Det vore bra om utrikesministern kunde svara på denna fråga, som har samband med jordbävningskatastrofen. När svårigheterna i Polen var som intensivast skickade vi från Sverige många gåvopaket till behövande människor i Polen. Postverket gjorde vissa undantag för dessa gåvosändningar — verket sänkte taxorna. Ett liknande förhållande har nu uppstått när det gäller Chile. Jordbävningen har drabbat många fattiga människor i Chile, som kanske har vänner eller släktingar i Sverige. Måhända har också svenskar önskemål om att skicka gåvopaket till de behövande i Chile. Postverket har på en förfrågan svarat att någon sänkning av taxorna för gåvopaket till Chile inte är aktuell. Att vi sänkte taxorna när det gällde Polen beror på Sveriges historiska band med Polen, säger postverket. Detta är inget bra agerande från postverkets sida. Jag skulle vilja fråga om utrikesministern har någon kommentar till det sistnämnda.
Herr talman! Det är inte lätt att göra en bedömning av hur svår den katastrof var som i samband med jordbävningen drabbade Chile. Det är mycket som tyder på att den chilenska regeringen kan ha underskattat katastrofens verkningar. Regeringen har emellertid inte begärt internationell hjälp. Inte desto mindre har både SIDA och regeringen beslutat att ge särskild hjälp — i SIDA:s fall genom kyrkliga kanaler — i form av mat och andra förnödenheter, mediciner osv. till de hårdast drabbade och hemlösa. Jag kan inte svara på frågan om postverkets beslut.

Jag vill emellertid försäkra att regeringen har tagit fasta på behovet av hjälp.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag anser att de åtgärder som regeringen föreslagit för att motverka valutautflödet är förenliga med en rättvis fördelningspolitik. Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen avser att vidta sådana åtgärder att de lågavlönade i industriarbete och andra jämförbara arbeten kan påräkna en realinkomstökning under 1985 finansierad genom pålagor på kapital, rika och välbeställda i samhället. Maj Kempe har frågat mig om de heltidsarbetande privatanställda kvinnor som är lågavlönade enligt regeringens mening i någon väsentlig grad har bidragit till valutautflödet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har i prop. 1984/85:217 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. föreslagit vissa åtgärder i syfte att begränsa den privata konsumtionsökningen, öka sparandet, förstärka bytesbalansen och motverka valutautflödet. Fullmäktige i riksbanken beslutade den 13 maj om ett antal åtgärder för att dämpa konsumtionstillväxten och motverka valutautflödet. Bl. a. höjdes diskontot från 9,5 till 11,5 96. Bakgrunden till åtgärderna är ett antal uppgifter som tyder på att den svenska ekonomiska uppgången är snabbare än vad som tidigare förutsatts, samtidigt som problemen med bytesbalansen och valutautflödet har förstärkts. Bl. a. har den privata konsumtionen ökat relativt kraftigt. Som svar på Bertil Måbrinks fråga vill jag framhålla att de föreslagna åtgärderna har utformats för att ge maximal effekt på utrikesbalans och valutautflöden, men samtidigt undvika en ökning av levnadskostnaderna på för hushållen viktiga områden. Som svar på Lars-Ove Hagbergs fråga vill jag framhålla att den tredje vägens politik, som i korthet innebär en kombination av åtgärder för att stimulera ekonomins utbudssida och hålla tillbaka den inhemska efterfrågan genom en stram ekonomisk politik, har utformats med syftet att åter skapa balans i den svenska ekonomin utan att, som i så många andra länder, gå vägen över en omfattande arbetslöshet. Politikens inriktning på att reducera inflation och arbetslöshet och att fördela bördorna rättvist har stort betydelse för att utjämna inkomster och förmögenheter i det svenska samhället. För att mildra fördelningspolitiska spänningar föranledda av den nödvändiga vinstuppgången i näringslivet har en rad åtgärder vidtagits för att dra in en del av likviditeten och för att styra vinsterna till investeringar, forskning och utveckling samt utbildning. Hit hör bl.a. löntagarfonderna. Några ytterligare åtgärder är inte aktuella. Maj Kempes fråga går inte att ge ett direkt svar på. Det går nämligen inte att säga vilka grupper som svarar för ökningen av den privata konsumtionen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, ett svar som jag inte är riktigt nöjd med. Räntehöjningen, skärpningarna i avbetalningsreglerna osv. är åtgärder som regeringen vidtagit på grund av att kapitalägare här i landet har bedrivit spekulation. Men de åtgärder som nu föreslås och de som redan börjat verka — nämligen de som riksdagen inte har någon bestämmanderätt över — drabbar en kategori människor här i landet som definitivt icke kan beskyllas för att ha medverkat i spekulationen. En höjning av räntan drabbar i allra högsta grad vanligt folk som har lån. Det innebär att de åtgärder som vidtagits inte, som finansministern säger i svaret, är sådana att man undviker en ökning av levnadskostnaderna på för hushållen viktiga områden. Räntehöjningen blir en belastning för de vanliga hushållen, som har lån i olika storlekar — det kan man inte komma ifrån. Räntehöjningen måste väl också innebära en belastning när det gäller hyreskostnaderna för vanliga inkomsttagare. En ökning av levnadskostnaderna kommer man väl därför inte ifrån, och det drabbar alltså oskyldiga människor. Frågan är då om regeringen avser att vidta några åtgärder för att lindra effekterna för de vanliga hushållen. Några köpglada vanliga hushåll har vi väl inte sett. Vi vet ju att ungefär 500 000 människor här i landet söker sig till socialvården för att klara sina nödvändiga kostnader. Från deras sida kan det väl inte ha varit något överdrivet handlande. Vi vet också att det ständigt strömmar in rapporter om nyfattiga grupper här i samhället. De kan väl inte heller ha köpt för mycket. Vi har föreslagit att kreditvillkoren för vissa mindre lån, exempelvis på upp till 20 000 kr., skulle göras fördelaktigare — 2096 kontantinsats och en amortering på två år. Kan finansministern tänka sig det? Kan finansministern därutöver tänka sig en ytterligare extra skatterabatt på 600 kr. att utgå exempelvis från 1 oktober i år?

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga och även för svaret på Maj Kempes fråga. Finanskapitalets spekulation försöker regeringen nu hindra med en räntehöjning, vilket väl då medför en ytterligare berikning av finanskapitalet. Men det slår otvivelaktigt direkt mot de lågavlönade. Vi har redan tidigare, på grund av en felaktig inflationsteori, fått ett tak på 590 för lönehöjningen för de lågavlönade. Det taket innebär inte att man får ut 5 96 i pengar. I min och Kjell-Olof Feldts valkrets får en ackordsarbetare i ett av de större verkstadsindustriföretagen noll öre när S5-procentstaket tillämpas. Han anser sig själv kunna arbeta upp resten med slit och släp. Med den 2-procentiga diskontohöjningen och ännu större kostnadsökningar via bankernas räntehöjningar kommer han med all säkerhet att få en köpkraftsförsämring. Och detta gäller för grupper som har oerhört små marginaler, om de har några alls. Med kreditåtstramningar därtill betyder det att det inte finns någon rörelsefrihet alls. LO är väl oerhört försiktigt i sina bedömningar; LO gjorde tidigare bedömningen att vi skulle kunna få någon reallöneökning i år, vilket man i och för sig kunde betvivla. Men nu säger t.o.m. det försiktiga LO att loppet är kört. Därmed kan man ganska säkert räkna med att det är det — och det kommer att drabba framför allt grupperna på LO-området. Nu säger Kjell-Olof Feldt att han inte tänker vidta någora ytterligare åtgärder. Den omfördelning som nu sker får bestå — det är kontentan av svaret. Det vi har gjort har vi gjort, säger Kjell-Olof Feldt. Vi har skaffat förnyelsefonder och löntagarfonder. Någonting annat tänker vi inte göra. Det är klartext. Här skall de arbetande och lågavlönade drabbas. Det är vad som står. Några ytterligare åtgärder är inte aktuella. På Maj Kempes fråga om inte också kvinnorna i väldigt stor utsträckning drabbas svarar finansministern att man inte vet vilka grupper som drabbas. Men nog kan man väl ändå anta att de som har de lägsta inkomsterna, de som inte har några större marginaler att röra sig med, kommer att drabbas värre än de som tidigare har haft förmånen av rikliga marginalskattesänkningar. Det måste man väl ändå kunna förutsätta. Det är ju skillnad på konsument och konsument. Den som är köpglad är säkert inte den som har den lägsta inkomsten. Det är beklagligt att finansministern och regeringen inte inser detta. Finns det ingen möjlighet att regeringen vidtar åtgärder för att kompensera de lågavlönade?
Herr talman! Låt mig bara lämna en faktisk upplysning till de båda frågeställarna. De åtgärder som vidtogs i början på maj efter beslut i riksdagen hade inte enbart sin grund i ett spekulativt kapitalutflöde. Det är uppenbart att importen av varor och tjänster till Sverige ökade mycket kraftigt under de fyra första månaderna i år. Härtill finns delvis tillfälliga och speciella förklaringar: oljeimporten och ökningen av importen i april inför en förväntad strejk i tullen. Men ostridigt är att den privata konsumtionen ökade mycket kraftigt under de tre första månaderna i år: 2,7 Jo i vardera januari och februari och hela 5 96 i mars månad. För hela första kvartalet blev ökningen 3,5 96. Bakom detta ligger en betydande ökning av hushållens reala köpkraft, vilken framför allt uppstod under 1984. Löntagarna utgjorde den stora grupp som fick en förbättrad köpkraft, delvis på grund av ökat övertidsarbete, delvis på grund av fördelningspolitiska åtgärder men delvis också därför att lönerna steg mer än inflationen. Påståendet att de svenska löntagarna och hushållen skulle ha varit utsatta för en våldsam nedskärning av sin levnadsstandard och att denna nedskärning skulle bli ännu mer kännbar genom de vidtagna åtgärderna är helt falskt. Samtidigt håller jag med om att de åtgärder som har vidtagits ger effekter. Men som jag har försökt säga i mitt svar har vi strävat efter att göra de effekterna så små som möjligt för hushållen genom att inrikta oss på de områden där vi ser att konsumtionen har gått upp snabbast, nämligen den konsumtion som sker på kredit. Den konsumtionen försöker vi hålla tillbaka. Varje tanke på speciella kompensationsåtgärder riktade mot olika grupper är ganska omöjlig. I vilken utsträckning man drabbas av effekterna beror på hur skuldsatt man är och hur man har hanterat sin ekonomi.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att vi från vpk inte har någonting emot att man begränsar och försvårar användandet av kontokort. Men när man också börjar ge sig på de vanliga krediterna reagerar vi, för då drabbas även de vanliga inkomstgrupperna, vilka kanske behöver en kreditmöjlighet. Där bör man mildra åtgärderna. Vi förnekar inte heller att köpkraften har ökat. Men hos vilka grupper, finansministern? Det är det intressanta. Är det hos de grupper som har fått kraftiga marginalskattesänkningar? Är det hos dem som köpkraften har ökat, en ökning som inger oro? Jag skulle förmoda att det är hos den kategorin löntagare. Det kan inte vara hos de lågavlönade eller hos de 500 000 människor som tvingas gå till socialvården, efter vad jag förstår. Det stora problemet är då bankernas och storföretagens spekulationer i den svenska valutan. Då är det fråga om vilka åtgärder som skall vidtas för att effektivt göra slut på detta. Jag tror inte att det lämpligaste är att vidta åtgärder av det ifrågavarande slaget, som slår så oerhört orättvist. Ställer regeringen upp på Landsorganisationens krav på tillsättandet av en utredning för att kontrollera på vilket sätt banker, företag m.fl. handskas när det gäller valutan? Det här är en mycket viktig uppgift, som jag tycker att en socialdemokratisk regering borde ta itu med ganska snart. Då tror jag att man skulle få fram mycket väsentliga fakta.
Herr talman! Det handlar naturligtvis om vilka hushåll som i detta läge drabbas av diskontohöjning och kreditåtstramning. Obestridligen har det skett en import, men man kan fråga sig vilka åtgärder som skall vidtas. Tidigare underlättade vi ju för välbetalda grupper genom en marginalskattesänkning. Nu kanske man borde skärpa konsumtionen för dessa marginalskattegrupper som i flera år har gynnats. Sedan undrar man hur det skall kunna gå att undvika att en 2-procentig diskontohöjning drabbar de lågavlönade. Hur kan man se till att också en begränsning av krediterna inte drabbar just denna kategori? Naturligtvis kommer den här gruppen att drabbas, och då blir frågan om man bara skall säga att det inte skall vidtas några ytterligare åtgärder — med motiveringen att det inte går och att det slår blint. Man ser emellertid vilka som har det sämst i samhället i dag, liksom man också ser mycket klart vilka som har det bäst. Den tidigare finansministern nämnde, om jag inte minns alldeles fel, siffran 190 miljarder kronor i likvida medel i dag i storföretagen. Visst finns det pengar. Men just de som har det allra sämst, de för vilka varje krona och varje hundralapp är guld värd, drabbas ju hårdast av de här trubbiga åtgärderna. Då frågar man sig: Skulle inte den skatterabatt som vi har föreslagit för de lägst avlönade ändå vara mer hederlig än det här blinda instrumentet som slår mot dem, utan att de får någon som helst kompensation?

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta mot banker som höjer sin utlåningsränta mer än vad som motsvarar diskontohöjningen. Riksbankens rekommendation rörande bankernas utlåningsräntor slopades i samband med den nyligen genomförda diskontohöjningen. Bankerna utnyttjade detta till att höja sina utlåningsräntor gentemot hushållen med upptill 4 96 samtidigt som diskontohöjningen begränsades till 2 26. Även om det finns goda skäl för en ökad flexibilitet och differentiering vid räntesättningen, är det uppenbart att räntehöjningar på 3,54 96 är orimligt stora. Bankerna har också i två steg justerat ned räntehöjningarna med sammanlagt 1 926. Det är uppenbart att detta skett under intryck av den kritik som bl.a. regeringen riktade mot de ursprungliga räntehöjningarna. Självfallet innebär de genomförda räntehöjningarna, även efter justeringarna, påfrestningar för en del hushåll och näringsidkare. Jag är dock inte beredd att förorda tillämpning av räntereglering. Det förutsätter emellertid att bankerna tar sin del av ansvaret för en rimlig ränteutveckling.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan om åtgärder mot bankernas höjning av utlåningsräntorna. Samma dag som höjningen skedde tog vpk upp frågan till diskussion i finansutskottet. Jag måste säga att finansministerns uttalande att det inte är acceptabelt med en så stor höjning utöver vad som motsvarar diskontohöjningen är alldeles utmärkt. Men 1 96 över diskontot är ju en väsentlig höjning för de människor som är beroende av krediter och som har tagit upp korta lån med rörlig ränta. Jag tycker faktiskt att det är orimligt att bankerna kompenserar sig på det här sättet — förmodligen med tanke på ett förväntat kundbortfall. Man har väl tänkt att det blir mindre utlåning, då pengarna blir dyrare, varför det måste tas ut ett högre pris för pengarna. Jag tycker att det är olyckligt att man har slopat ränteregleringen. Det innebär ju att man överlåter till bankerna att ha en fri marknadsprissättning på varan pengar. Finansministern har ju i olika sammanhang uttalat sig mycket starkt för att en räntesänkning måste komma till stånd. Han har dock inte velat säga när. Om vi tänker oss att riksbanken sänker diskontot till den tidigare nivån, dvs. med2 6, tror finansministern då att bankerna kommer att följa efter med att ta bort hela tre procentenheter eller att de kommer att ha kvar räntan över den gamla nivån för att passa på att höja priset på pengar? Vilka medel har finansministern i så fall att förmå bankerna att sänka räntan till den nivå som gällde före höjningen? Jag anser att ränteregleringen bör återinföras och att det var djupt olyckligt att den slopades. Utvecklingen i samband med den senaste diskontohöjningen visar ju att bankerna försökte passa på. Jag tycker att det liknar ockerprissättning att dubbla diskontohöjningen.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att underlätta unga familjers bosättning. De statliga bosättningslånen avskaffades av den borgerliga regeringen vid årsskiftet 1981-1982. Efter riksdagsbeslut i höstas på förslag av den nuvarande regeringen får, fr.o.m. den 1 januari 1986, ungdomar mellan 18 och 28 år som allemanssparar rätt till lån för bosättning eller anskaffande av bostad — dets.k. ungdomens bosparande. Även allemanssparande som skett före denna tidpunkt ligger till grund för lånerätten. Lånerätten uppgår till tre gånger sparat belopp. Man får låna högst 90 000 kr. eller, om lånet inte avser förvärv av bostad, högst 21 000 kr. Detta är minimiregler, och det är därför möjligt för bankerna att bevilja ännu större lån. För att kvalificera sig för bosparlån krävs att man har sparat 5 000 kr. på ett enskilt allemansspareller allemansfondkonto. Det förtjänar att påpekas att den nyligen genomförda diskontohöjningen medfört att villkoren för allemansspararna, däribland de ungdomar som bosparar, nu blivit än mera förmånliga. Genom ungdomens bosparande blir det på sikt möjligt att för en stor del av landets ungdomar och unga familjer tillgodose de syften som tidigare nåddes genom bosättningslånen. Samtidigt stimuleras unga människor till regelbundet sparande och god hushållning med sina ekonomiska medel. Även de tidigare bosättningslånen förutsatte för övrigt regelbundna återbetalningar i form av räntor och amorteringar, dvs. en form av sparande som dock skedde först i efterhand. Givetvis finns det anledning att noga följa hur bosparandet för ungdomar utvecklas och därvid undersöka bl.a. vilka möjligheter ungdomar med en svagare ekonomisk ställning har att delta i systemet. Det krävs dock mer tid innan några bestämda slutsatser kan dras.

Herr talman! Tack för svaret på min fråga! Frågan rymmer egentligen rätt många problem. De väsentligaste problemen är de förändringar som diskontohöjningen med följande räntehöjningar har åstadkommit för dem som redan på olika sätt har finansierat sin bosättning och lånat på olika håll. För dem blir det uppenbarligen bra mycket dyrare och besvärligare. Ännu föreligger ju inte möjligheten att få dessa bosparlån — den föreligger först från den 1 januari 1986. Det är sju månader dit, och som bekant gör inte folk så, att man planerar och sätter bo med den utgångspunkten att de skall vänta till den 1 januari 1986. Många står mitt uppe i problemet hur de skall finansiera sin bosättning. De är i stor utsträckning utlämnade till kreditkortsmarknaden, till att ta privata lån eller till att låna i de bankinrättningar som finns. Finansministern nämnde i svaret att det även enligt de villkor som gällde tidigare i fråga om bosättningslånen förutsattes vissa amorteringar och räntebetalningar. Det är ganska väsentligt att peka på att de villkor som förut gällde var litet annorlunda än de som gäller i dag. Då var räntekostnaderna betydligt lägre och amorteringstiderna var fördelaktigare än i dag om man tänker på de ungdomar som nu är i motsvarande situation — generellt sett. Jag tycker det är bra att finansministern i frågesvaret har understrukit att det finns anledning att noga följa hur bosparandet för ungdomar utvecklas. Det är synd att det skall finnas en spärr som innebär att man först måste spara ihop 5 000 kr. för att över huvud taget få dessa lån — vilka jag i och för sig tycker är positiva. När man följer utvecklingen av detta bosparande bör man göra det mot bakgrund av de rådande bestämmelserna och se över hur stora ränteoch amorteringskostnaderna blir. Jag tackar än en gång för svaret. Det är bra att man är uppmärksam på problemen, och det är bra att man är beredd att ta itu och se över förutsättningarna om man gör bedömningen att det behövs.

Herr talman! Margé Ingvardsson har frågat arbetsmarknadsministern vilka följder regeringens beslut om skärpning av bilkreditförordningen får för handikappades möjligheter att skaffa sig bil och på vad sätt deras behov beaktats i samband med beslutet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Kommerskollegium, som är den myndighet som skall se till att förordningen efterlevs, får dock medge undantag från bestämmelserna om särskilda skäl föreligger. Enligt vad jag har inhämtat avser kommerskollegium att generöst medge undantag från förordningens bestämmelser för handikappade. Detta överensstämmer i sak med den praxis som tillämpades när den tidigare bilkreditförordningen var i kraft. De handikappades behov av transportmedel har alltså beaktats i bilkreditförordningen genom den dispensmöjlighet som finns. Enligt min bedömning kommer därför förordningen inte att begränsa de handikappades möjligheter att köpa bil.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag måste säga att situationen känns något ovan — jag är inte direkt van vid att få så positiva svar på frågor som jag ställer här i kammaren. Men det var desto mer glädjande just i det här speciella fallet. Behovet av bil är olika för handikappade och ickehandikappade. Den icke handikappade kan alltid göra en ekonomisk avvägning, och då kanske välja att inte ha bil men ändå kunna förflytta sig tämligen fritt, om den privata ekonomin inte tillåter bil. Det valet existerar inte för den som har ett handikapp och som inte kan använda allmänna kommunikationsmedel eller förflytta sig på annat sätt än med bil. Jag är alltså mycket nöjd med det här svaret samt hoppas att frågan i någon mån har inneburit att saken har klarlagts och att detta når ut till handikapporganisationerna, där man har hyst oro inför de nya avbetalningsreglerna. Jag vill ha ett förtydligande av en mening i svaret, där det står att kommerskollegium skall ”generöst medge undantag”. Innebär det att den som behöver köpa bil på grund av handikapp alltid kommer att få dispens? Eller kommer det att upprättas graderade bestämmelser för när dispensen skall träda i kraft? Finansministern säger också i svaret att den nya förordningen inte kommer att ”begränsa de handikappades möjligheter att köpa bil”. Vad menas då med ”begränsa”? De handikappades möjligheter att skaffa bil är redan i dag starkt begränsade. Det maximala bilstödet är 35 000 kr., och bara den som tjänar upp till 60 000 kr. kan få fullt bidrag. Vid en inkomst på 76 000 kr. försvinner bilstödsbidraget helt och hållet. Alla vet att man i dag knappast får någon bil för 35 000 kr. — det blir då en begagnad bil. En handikappad måste emellertid ställa helt andra krav på funktionerna hos en bil än vad en ickehandikappad kan göra. De handikappades möjligheter att skaffa bil är alltså i dag begränsade, men det är skönt att det inte blir ytterligare begränsningar.
Herr talman! Med en ”generös” tillämpning menas att undantag från bestämmelserna i regel skall medges när det gäller anskaffande av fordon och orsaken är att den som vill skaffa fordonet har ett handikapp. Några speciella graderingar eller liknande tror jag inte kommerskollegium avser att göra, utan man kommer att se välvilligt på de motiv som de handikappade anför. Jag kan ge Margö Ingvardsson rätt i att den exakta tolkningen av den sista meningen i mitt svar är just detta att förordningen inte kommer att begränsa de möjligheter som de handikappade för närvarande har att köpa bil. För de allra flesta — inte bara för de handikappade — är ju möjligheterna begränsade när det gäller att köpa bil, dvs. de ekonomiska möjligheterna.
Kommunerna har under en följd av år drabbats av indragningar av medel till statskassan, borttagen beskattningsrätt m.m. Senast har regeringen i kompletteringspropositionen bl.a. föreslagit frysning av kommunala medel. På vad sätt kommer räntehöjningen att påverka kommunernas ekonomi och verksamhet?

Herr talman! Nils Berndtson har frågat civilministern på vad sätt räntehöjningen kommer att påverka kommunernas ekonomi och verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Räntehöjningen är ett medel för att i det korta perspektivet åstadkomma positiva effekter på vår bytesbalans. Liksom andra stabiliseringspolitiska åtgärder kan den få effekter på kommunerna. Det helt centrala är emellertid att åtgärden syftar till att stärka en ekonomisk politik som är inriktad på att öka tillväxten i ekonomin och hålla igen kostnadsökningarna. Leder politiken inte till dessa resultat kommer kommunerna att ställas inför stora ekonomiska problem inom en inte alltför avlägsen framtid. För närvarande är det ekonomiska läget gynnsamt i kommunsektorn, varför jag inte bedömer att räntehöjningen kommer att leda till några bekymmer för kommunerna. Många kommuner och landsting har betydande likvida tillgångar. Jag anser inte att räntehöjningen behöver leda till att för medborgarna vitala verksamheter påverkas negativt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, och i Nils Berndtsons frånvaro skall jag kommentera det. Det ligger en del sanning i svaret, när finansministern gör gällande att räntehöjningen har varierande effekter för kommunerna. Somliga skonas, andra kommer att få det besvärligt. Det intressanta är att det är kommuner som redan förut brottas med svåra problem — och som har måst ta stora lån — som nu får besvär med höjda kostnader. Dessutom slår den här räntehöjningen på priserna. Kommunerna har ju en varuintensiv verksamhet också när det gäller vård. Man måste köpa mycket saker, och diskontohöjningen innebär att priserna kommer att stiga. Jag skulle vilja ha ett förtydligande svar på en intressant fråga. Om det kommer prishöjningskrav med motiveringen att räntan har stigit — man vill få kompensation över varupriserna — hur kommer då finansministern att agera med tanke på det gällande prisstoppet? Kommer han att vara generös, eller kommer han att hålla på att detta inte skall spela in. Den frågan vill jag ställa, eftersom det kommer att bli ett tryck av det här slaget när det gäller prisstoppet. Jag vill också tillägga att jag med erfarenhet av bostadsaktiviteter i kommunerna mycket väl vet att räntehöjningar på olika sätt slår emot bostadsföretagen och ökar kostnaderna, om inte direkt så på litet längre sikt. Detta gör att bostadskostnaderna stiger. Det kan inte vara till fördel för kommunernas verksamhet, eftersom man där slår vakt om att medborgarna skall ha en god bostadsstandard till rimliga hyror. Likaså får många unga familjer som har köpt litet äldre hus för att reparera upp dem -— det blir ju äldre hus lediga — stora topplån. Det har vi redan indikeringar på. Nu rakar deras bostadskostnader snabbt i höjden. Detta tycker jag att vi skall ha med i bilden när vi värderar den här åtgärden. Det finns faktiskt risk för att de negativa effekterna blir åtskilligt större än vad finansministern i svaret försöker göra gällande.
Herr talman! Jag vill svara på frågan huruvida generösa dispenser från prisstoppet kommer att ges åt företagen med hänvisning till höjda räntekostnader. Mitt svar är att någon generös dispens med den motiveringen som grund inte kommer att ges. Samma regel gäller här som för andra dispenser från prisstoppet. Kostnadsökningarna — vare sig de beror på höjda räntor, höjda löner eller någonting annat — måste vara av den allvarliga arten att företagets bestånd hotas. Det är på den grunden dispens kan medges, men inte generellt för att räntorna har höjts. När det gäller de negativa effekterna av räntehöjningen är det uppenbart att mycket av det som beskrivs som tänkbara negativa effekter endast uppstår under förutsättning att denna räntenivå blir bestående en längre tid. Låt mig försäkra att den ekonomiska politiken bedrivs med den mycket bestämda avsikten att denna räntehöjning skall bli så kortvarig som möjligt. Regeringen anser nämligen, liksom många andra, att den räntenivå Sverige nu har i det långa loppet är omöjlig för oss att bibehålla. Den ekonomiska politiken måste alltså utformas så, att ränteläget succesivt kan pressas ned. ens betydelse för kommunernas ekonomi
Herr talman! Det vore fel att underlåta notera att det finns en vilja hos finansministern att inte släppa efter när det gäller dispanser från prisstoppet. Jag noterar detta som positivt och hoppas att det också följs av en verklighet, där man reellt lever upp till dessa intentioner. När det gäller de negativa effekterna i övrigt av räntehöjningen kan jag också säga att det vore bra om man redan nu hade målsättningen att sikta in sig på att snarast möjligt pressa ned räntenivån. I det långa loppet har man det intrycket ute på fältet, i kommunerna och annorstädes, att just den höga räntenivån är den stora boven i dramat. Räntenivån har under en längre tid medverkat till att skapa inte färre utan fler problem i ekonomin.

Herr talman! Elver Jonsson har, mot bakgrund bl.a. av att kilometerskatten för en långtradare är ungefär 10 kr. högre per mil i Norge än i Sverige och att återbetalning av svensk fordonsskatt görs efter särskild ansökan, frågat kommunikationsministern vilken slutsats regeringen drar av rådande förhållanden när det gäller den norska resp. svenska kilometerbeskattningen och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska byråkratin och de höga kostnaderna för de svenska lastbilsåkarna. Elver Jonsson har vidare frågat om regeringen avser att aktualisera problemen inom Nordiska ministerrådet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Både den svenska och den norska kilometerskatten bygger på att fordonen beskattas i det land där de används och åsamkar slitage på vägar m.m. I Sverige tas i princip ut samma skatt för både inhemska och utländska fordon. Detsamma gäller i Norge. Detta innebär att skatten i båda länderna är konkurrensneutral. De inhemska åkeriföretagen varken gynnas eller missgynnas av skatten. Vad som skiljer den norska kilometerskatten från den svenska är i huvudsak att den norska skatten är åtskilligt högre än den svenska. Att den norska skattenivån är högre är givetvis inte något som i och för sig kan föranleda invändningar från svensk sida. Det hindrar inte att det skulle vara önskvärt om svenska lastbilar kunde slippa erlägga norsk kilometerskatt, eller få skatten nedsatt. Det förutsätter i så fall att en överenskommelse kan träffas med Norge om ömsesidiga eftergifter. Inom finansdepartementet övervägs för närvarande förutsättningarna för att uppnå en nordisk eller bilateral överenskommelse på detta område. Jag är inte för dagen beredd att lämna besked om vilka åtgärder övervägandena kan föranleda. När det gäller möjligheten att aktualisera kilometerskatten hos Nordiska ministerrådet kan jag nämna att den danska regeringen vid Nordiska rådets 32:a session tog upp frågan om nedsättning av såväl den norska som den svenska kilometerskatten. Den norska och den svenska regeringen motsatte sig detta önskemål. Jag bedömer det för närvarande inte som lämpligt att Sverige väcker frågan på nytt.